Herr talman!

I dag har vi fått höra att regeringen inte har accepterat vår nominering av Henrik Westander. Jag skulle vilja veta skälet till detta. Det har förekommit många skäl i tidningarna, bl.a. att Henrik Westander skulle företräda någon sorts särintresse, dvs. fredsrörelsen, att han inte skulle ha betalt in en medlemsavgift till Miljöpartiet eller att han inte skulle vara parlamentariker. Jag undrar vilket skäl det är som har gjort att regeringen vägrar att acceptera Miljöpartiets nominering. Varför tar sig regeringen rätten att själv bestämma vilka som skall representera de olika politiska partierna? Skall det vara parlamentariker? Var finns det beslutet i sådana fall? Det är ju ett riksdagsbeslut att partierna skall sitta med. Vilken rätt tar sig regeringen att själv välja bland andra partiers representanter?

Herr talman! Jag förstår att en bred och djup kompetens i dessa frågor inte är tillräckligt och att det möjligtvis skulle kunna vara ett hinder att dela Miljöpartiets synpunkter i de här frågorna eftersom Henrik Westander står för exakt de värderingar och idéer som Miljöpartiet har när det gäller vapenexporten. Det huvudsakliga skälet är alltså att han inte är parlamentariker. Då kommer några korta följdfrågor. Hur kommer det sig att man då accepterar f.d. parlamentariker? Vad händer om Henrik Westander sitter i Sveriges riksdag efter nästa val? Är det då godkänt att han är med i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen eller inte?

Herr talman! Jag tycker att det sista inlägget nästan var skrämmande. Vad är det i Henrik Westanders person som gör att regeringen skulle avråda oss från att låta Henrik Westander ingå i det här rådet som parlamentariker efter nästa val? Är det då inte till syvende och sist att han har kompetens i dessa frågor som gör att ni är rädda? Varför är ni rädda för kompetens?

Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta på samma tema, nämligen om vapenexporten och om vem som får sitta i vapenexportrådet. Jag undrar om vi kanske skulle skicka Henrik Westander till EU för att förhandla om den svenska vapenexportpolitiken. Det borde i alla fall vara lämpligt. Det har nämligen kommit ett förslag om EU:s framtida krigsmaterielindustripolitik till EU kommissionen. Det är skrivet av Bangemann och van den Broek. Det är ingen rolig läsning vare sig för den som liksom Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten eller för den som vill ha kvar de stränga regler som vi har i Sverige. Min fråga till statsrådet Nygren är: Om den här frågan kommer upp på regeringskonferensen - ämnar då Sverige lägga in sitt veto mot att vapenexportreglerna skall harmoniseras och göras gemensamma?

Herr talman! Det är klart att man kan sitta med vid förhandlingsbordet och diskutera frågorna. Men jag tycker ändå att Sveriges linje skall vara mycket tydlig. Om de här frågorna kommer upp under regeringskonferensen skall vi redan nu meddela att vår linje står fast. Vi skall använda alla våra goda argument för att behålla vår stränga lagstiftning på detta område. Också det nya rådet bör helst följa den, det vill jag gärna tillägga. I det här förslaget står det tydligt att en gemensam utrikes och säkerhetspolitik förutsätter en gemensam försvarsindustri. Riksdagsmajoriteten har en annan uppfattning än Miljöpartiet i den frågan. I tidigare riksdagsbeslut har det sagts att man vill främja det gemensamma försvarsindustrisamarbetet. Min nästa fråga till statsrådet Nygren är därför: Anser statsrådet att en gemensam utrikes och säkerhetspolitik och en gemensam vapenindustrimarknad kan skötas utan att man har ett gemensamt försvar?

Herr talman! Jag skulle vilja höra Jan Nygren utveckla detta. Om jag förstår honom rätt menar han att vi här har en ny princip som innebär att de enskilda partierna själva får avgöra vilka personer som skall sitta i parlamentariskt tillsatta statliga utredningar. Men när det gäller andra parlamentariskt tillsatta organ, som råd och nämnder, har regeringen en helt annan ställning. På de områdena är det regeringen som bestämmer och som har sista ordet när det gäller att avgöra vilka personer som de olika partierna skall tillsätta. Är det en riktig tolkning av regeringens beslut?

Herr talman! Den enda principiella skillnaden mellan rådet och utredningen i fråga är, som jag ser det, att riksdagen har beslutat att riksdagens partier skall få finnas i rådet. Därför måste det snarare vara tvärtom: När det finns ett riksdagsbeslut måste det vara upp till partierna att avgöra vilka de skall nominera. Det finns ju riksdagsbeslut på att riksdagens partier skall ha en plats i det här rådet.

Herr talman! För en vecka sedan ställde jag en fråga till statsministern angående fastighetsskatten. Jag fick tyvärr inget svar. Därför vill jag upprepa frågan till finansministern. Skärgårdsborna har nyligen haft ett extra skärgårdsting. De känner sig hotade av den nya fastighetsskatten. Många är rädda för att de skall tvingas flytta. Den politik som bedrivs är onekligen inkonsekvent. För att värna en levande skärgård får skärgården stöd i olika former. Samtidigt beskattas skärgårdsborna så hårt att de inte kan bo kvar. Finansministern lovade i höstas att återkomma med ett förslag till ändrad fastighetsskatt för dem som är mest utsatta. Nu har flera månader gått. Sedan årsskiftet gäller den oskäligt höga fastighetsskatten. Inte bara skärgårdsbor utan även många andra hotas av att behöva lämna sina hem.
Herr talman! Jag har i kammaren flera gånger förut svarat på samma fråga. Jag har sagt att jag räknar med att kunna presentera ett förslag, om det går att hitta ett sådant, före halvårsskiftet i år.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja veta hur finansministern ställer sig till moderaternas förslag om att minska beskattningen av markvärdet. Förslaget innebär att alla som drabbas av den höga fastighetsskatten - inte bara skärgårdsborna - får möjlighet att bo kvar i sina hem.
Herr talman! Som redogjordes för i en särskild debatt här i kammaren för några månader sedan var förslaget också vid det tillfället granskat. Det har stora statsfinansiella effekter och löser inte det problem i skärgården som vi just nu diskuterar.

Herr talman! Arisk stat, judehat, Sieg Heil ekade det i min vackra hemstad Norrköping i lördags. kronor kunde cirka 700 nazister och skinnskallar genomföra ett nazistmöte. Jag såg i går i TV att biträdande riksåklagaren tyckte att det var fel handlat och att polisen borde ha stoppat detta. Polisen gör en annan bedömning. Man ville hellre se till att mötet genomfördes i lugn och ro. Vilken är justitieministerns bedömning?
Herr talman! Först vill jag korrigera påståendet att biträdande riksåklagaren skulle ha gjort en bedömning av vad den polisiära uppgiften borde ha varit. Jag såg också inslaget i nyhetsprogrammet. Biträdande riksåklagaren redogjorde för den lagstiftning vi har och de möjligheter som finns att ingripa i olika situationer. Jag tänker inte sätta mig i polismyndighetens ställe och avgöra hur polismyndigheten bör agera i en enskild situation. Däremot kan jag säga att jag anser att det är oerhört väsentligt att vi använder den lagstiftning vi har i dag för att stoppa uttryck för nazistiska åsikter som innebär brottsligt beteende. Att ropa Sieg Heil och göra den typen av utmanande gester och åtbörder som har förekommit bl.a. i Norrköping under senare tid, kan bedömas som hets mot folkgrupp och är alltså ett allvarligt brott. Det är givetvis polisens sak att ingripa mot brottslig verksamhet, även av det slaget. Men avgörandet av hur polisen skall agera i ett enskilt fall överlåter jag till polismyndigheten. Därefter finns det möjlighet för överordnade myndigheter att granska ett visst handlande, kritisera det, utveckla metoderna och komma med goda råd. Men den uppgiften ankommer inte på mig.
Herr talman! Jag såg också inslaget i går. Det var därför jag refererade till det. Jag skall titta på det en gång till. Jag fick dock uppfattningen att det som skedde i Göteborg, där man stoppade en motsvarande demonstration, var något som biträdande riksåklagaren förordade. Jag tycker mig höra en underton av någon sorts vag kritik hos justitieministern och en möjlighet att polisen skall agera annorlunda vid ett annat tillfälle. Det är mycket provocerande om polisen står utanför lokalen och vaktar ett möte, där man öppnar fönstren och skriker de här slagorden. Rubriken i Norrköpings tidningar var: Polisen vågade inte stoppa nazistkonserten. Det är ungefär den uppfattning folk har. Det är därför viktigt med en signal som visar att polisen tar sitt ansvar och stoppar sådana här yttringar.
Herr talman! Jag har i likhet med biträdande riksåklagaren Riberdahl uttryckt uppskattning över det resoluta sätt Göteborgspolisen tidigare har agerat på vid händelser av likartat slag. Av det kan man inte dra slutsatsen att vi anser att man i varje situation borde handla likadant. Det måste vi överlåta på de myndigheter det rör. Jag har i denna kammare vid ett flertal tillfällen, och vid varje tillfälle jag får att offentligt säga det, sagt att jag anser att det är en oerhört angelägen uppgift för våra myndigheter, såväl polismyndigheter som åklagare, att agera effektivt och kraftfullt mot den här typen av brottslighet.
Innan vi går vidare vill jag erinra om att kammaren inte får överlägga om lämpligheten eller rättsenligheten av myndighets avgörande i enskilt fall, enligt de regler som gäller för kammarens arbete.
Herr talman! Vi var nog många som blev upprörda när vi fick se nyhetsinslagen från nazistmötet i Norrköping. Jag ställer mig kritisk till polisens agerande. Över själva tillställningen känner jag mig - jag får väl inte säga det - f-bannad. Min fråga till justitieministern är: Behöver lagstiftningen skärpas? Det gäller t.ex. straff för bulvaner som hyr åt den här typen av rasistiska och nazistiska organisationer. Om jag inte är felunderrättad fanns det något lagarbete som hette Stöd till organiserad rasism. Vad har hänt med det? Skulle man inom ramen för det arbetet kunna skärpa myndigheternas verkan?
Herr talman! För att man skall kunna skärpa straffet för en gärning krävs det att det är ett brott som begås. Att hyra en lokal är inget brott. Däremot utgör i det här fallet en del av den aktivitet som nazistiska personer och organisationer har för sig definitivt ett brott. Merparten av de aktiviteter som en nazistisk organisation kan ha för sig är kriminaliserat i vårt samhälle. Det finns över huvud taget ytterst litet utrymme för dem att agera. Däremot är det naturligtvis viktigt att de som har makten att bestämma över lokaler och hur de används utnyttjar den om de anser det vara rätt att förhindra att människor möts för den här typen av möten. Det är ingenting vi kan styra via strafflagstiftningen. När det gäller översyn av lagstiftningen på det här området totalt sett finns det ett område som jag anser vara något oklart i dag, nämligen i vilken utsträckning vi kan komma åt användandet av nazistiska och rasistiska symboler på klädedräkten. Vi har en gammal lag från 1933 om förbud mot politiska uniformer. Den är värdeneutral. Med den kan man förbjuda varje politisk markering i klädseln. Det är en lagstiftning som är helt föråldrad med hänsyn till hur situationen är i dag när det gäller att genom märken o.dyl. markera sin politiska tillhörighet. Däremot anser jag det angeläget att vi säkerställer att vi i vår lagstiftning har möjlighet att ingripa mot rasistiska symboler även på klädedräkten. Det lagstiftningsarbetet pågår.
Herr talman! Det är inte lätt för en Folkets Husföreståndare vare sig i Norrköping eller Deje att veta vem man hyr ut till, om det heter att det t.ex. skall vara ett 40-årskalas. Bulvanen som hyr åt dessa organisationer borde man väl också kunna komma åt på något sätt. Jag tycker ju att det är en form av stöd åt de här organisationerna som bulvanen ägnar sig åt. Finns det någon översyn av lagstiftningen på det området? Eller finns det redan en sådan lag? Om det är någon som känner till det, borde det väl vara justitieministern.
Herr talman! Det är naturligtvis inte lätt för dem som hyr ut lokaler att veta. Jag tror att en skärpt uppmärksamhet mot den här typen av aktivitet kanske kan föda viss kreativitet när det gäller att ställa frågor och skaffa sig information om vem som skall använda lokalerna. Det är givetvis inte någon lagstiftningsfråga. Det överlåter vi åt de privata fastighetsägare och organisationer som disponerar lokalerna. När det gäller bulvanens medverkan i det hela är frågan om det i sig är en straffbar gärning att hyra lokal. Det kan det knappast vara. Jag tror inte att Björn Samuelson heller anser det. Det är snarare fråga om huruvida det som sedan sker i lokalen är brottsligt. Om man på något sätt kan anknyta själva hyrandet av lokalen till det och om det är att bistå i en brottslig gärning, är det givetvis redan straffbelagt.
Herr talman! Detta är spetsfundigheter. Jag tror att den som hyr en lokal för ett 40-årskalas, och sedan säger: Oj, det övergick visst till en nazistfest, naturligtvis vet vad han har gjort. Han har indirekt genom sitt bulvanskap stött en odemokratisk verksamhet. Det är min uppfattning. Jag förstår inte de juridiska spetsfundigheterna.
Herr talman! Det som Björn Samuelson kallar för spetsfundigheter kan naturligtvis uppfattas så av den som inte är insatt i lagstiftning. Det har jag den största förståelse för. Men det är ju bl.a. därför vi lägger ned ett stort arbete vid lagstiftningen, och kräver hög kompetens av de människor som i våra myndigheter och på annat sätt har att tillämpa lagstiftningen. Att lura till sig ett hyreskontrakt t.ex. är naturligtvis en civilrättslig fråga. Det är klart att den som på felaktiga grunder ingått ett avtal med någon annan har möjligheter att bryta upp det avtalet. Det är en sak för sig. Vad jag förstår så är Björn Samuelson ute efter att det också borde vara straffbart att hyra en lokal för detta ändamål. Mitt svar är att om det handlar om medverkan i något som är brottsligt, så är detta redan straffbelagt. Naturligtvis krävs det en hel del "fundighet" ifrån juristernas sida för att kunna bevisa att ett brott har begåtts i dessa sammanhang. Men det är till detta vi har våra jurister och domstolar. De är nog kompetenta att hantera det, även om alla vi i denna kammare kanske inte alltid är det.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort, för jag tror att jag har fått svar på mina funderingar. Efter att ha upplevt detta väckelsemöte - som det kallades för - med dess knutna nävar, Hitlerhälsningar och allt vad det var fråga om blir min spontana fråga: Är det verkligen i överensstämmelse med svensk lagstiftning att detta får förekomma i Sverige i dag? Tydligen är det så. Jag måste då ställa en fråga till justitieministern. Jag vill påstå att det finns många oklarheter kring detta tema hos oss vanliga människor och kanske även hos jurister, hos handläggare och hos arrangörer m.fl. Vi måste tillsammans göra reglerna klarare. Vi borde kanske, i likhet med Göteborgspolisen, få fram ett klart, bestämt och rakt uppträdande och handlande. Jag tror att det är ett måste i dag. Delar justitieministern uppfattningen att det fortfarande finns oklarheter?
Herr talman! I den mån det finns oklarheter i lagstiftningen anser jag att vi skall rätta till dessa. Detta är bakgrunden till att jag har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med översyn av lagen om förbud mot politiska uniformer. Där finns nämligen en oklarhet om i vilken utsträckning man i dag kan komma åt användandet av denna typ av symboler i klädedräkten. I övrigt kan jag inte säga att det finns någon oklarhet i lagstiftningen på detta område. Det kanske delvis beror på att vi hittills har varit förskonade från denna typ av brottslighet. Vi har inte någon väl utvecklad praxis på detta område därför att det inte har funnits så många fall där man har kunnat pröva lagstiftningen. Skulle det i rättstillämpningen visa sig att det finns någon oklarhet i övrigt i lagstiftningen skall denna givetvis rättas till. Min bedömning i dag är att vår lagstiftning inte är oklar på denna punkt. Svaret på frågan om ifall det är i enlighet med vår lag att anordna möten av detta slag är nej. Enligt en allmän bedömning från min sida - jag har inte någon närmare information - är det som försiggick på detta möte klart brottsligt genom att det utgör hets mot folkgrupp.
Herr talman! Svaret på den sista frågan blev nej. Detta möte var ett klart fall av hets mot folkgrupp. Ändå fanns det 180 personer utanför från polisen som inte gör någonting. Visst finns det oklarheter - och dem måste vi hjälpas åt att reda ut.
Herr talman! Jag vet inte vad det beror på att polisen har valt att agera på det sätt som har skett. Jag tänker inte heller lägga mig i den bedömningen. Jag tror inte att det beror på oklarheter - det kan bero på andra saker. Jag är övertygad om att den närmast berörda polismyndigheten och Rikspolisstyrelsen med sin övervakande funktion kommer att diskutera frågor som har att göra med hur Polisen bör agera i denna typ av situation. De kommer att diskutera hur arbetsmetoderna kan utvecklas och hur Polisen kan bli effektivare i tillämpningen av lagstiftningen. Jag vill ännu en gång understryka att jag anser att det är oerhört viktigt visa att den lagstiftning och vilja vi har också kan omsättas i ett konkret handlande, så att denna typ av demonstrationer från nazister kan förhindras.

Herr talman! Regeringen ser mycket allvarligt på situationen på svensk arbetsmarknad över huvud taget, och i synnerhet på invandrarnas möjligheter att vara jämlikar med svenskar när de söker jobb. Inom loppet av knappt två månader kommer vi att få ett helt förslag från Invandrarpolitiska kommittén. I förslaget finns förslag om ytterligare ett antal steg i syfte att nå denna jämlikhet. De förslag som redan har kommit behandlas för närvarande. Det är inte alldeles enkelt att hitta ett system för att finansiera egenföretagsamhet och identifiera de problem som uppkommer för att man är invandrare. Det är svårt att hitta ett system som möjliggör en speciell finansiering för just invandrare. Detta är samtidigt en avvägning av affärsidén kontra de eventuella svårigheter man kan ha för att man råkar ha invandrarbakgrund. Det här är svåra och komplicerade frågor. Regeringen avser att försöka se allt detta som en helhet och återkomma under året.

Herr talman! I första hand är det fråga om att värdera affärsidén. Om två personer har samma affärsidé och den ena råkar vara svensk och den andra invandrare, är frågan om ifall invandraren skall dra någon fördel av att han eller hon är invandrare. Den frågan svarar nog alla nej på. Däremot skall det ju inte heller vara någon nackdel att vara invandrare. Det får inte medföra ett minustecken att vara invandrare om man söker stöd för en affärsidé, som skulle vara möjlig att realisera, och som en svensk kanske skulle få stöd för. Det är denna situation som är så svår. Det handlar om att avväga kreditvärdigheten i förhållande till den affärsidé man har. Det handlar inte om något bidrag till att starta en viss verksamhet som man får bara därför att man råkar vara invandrare. Denna diskussion gör att problemet blir väldigt tydligt, och det är dessutom väldigt svårt att hitta en lösning på det. Vi skall inte på detta sätt gynna invandrare på bekostnad av svenskar. Vi vill åstadkomma jämlikhet när det gäller att exempelvis starta företag.

Herr talman! Svensk socialdemokrati har aldrig väjt för svårigheter. Vi skall inte göra det den här gången heller.
Herr talman! Jag riktar min fråga till finansministern. I går kom det mycket otrevliga siffror från AMS. Över 13 % är utan jobb. Utsikterna har försämrats, med fler varsel och färre lediga platser. Finansministern har ju själv varnat för att vi går mot sämre tider. Det har också sagts att de nya jobben måste komma i privat sektor. Finansministern har t.o.m. lånat en formulering från Folkpartiet, nämligen att Sverige behöver fler företag och fler företagare. Men samtidigt genomförs nu en allvarlig försämring, som de flesta företagare uppfattar som en rent fientlig handling. Jag tänker på den förändring av momsinbetalningarna som just har trätt i kraft. Just i dag har ett antal representanter för mindre företag i Sverige skickat ett brev till EU för att be om hjälp mot finansministerns nya momsregler. Företagarna skall under det här året betala in 13 månaders moms, och de skall betala in moms innan de ens har fått betalt från sina kunder. Jag vill fråga finansministern om han är beredd att ompröva dessa mot företagandet och jobben fientliga regler eller om utfästelserna om att halvera arbetslösheten bara är vackra ord i högtidstalen.
Herr talman! Det var flera frågor i samma frågeställning. Vad först gäller momsförslaget vill jag säga att det inte är aktuellt att revidera detta. Det handlar om ett verkställande av ett utredningsuppdrag som en gång i tiden den regering Anne Wibble tillhörde satte i sjön och om ett fullföljande av den effektivisering av skatteuppbörden som den regering Anne Wibble tillhörde startade. Före den här skatteförändringen hade preliminärskatten från företag effektiviserats. Det som gick att göra i regeringsställning, Anne Wibble, får man faktiskt fortsätta med också i oppositionsställning. Det var det första svaret. Det andra är att dessa frågor rimligen skall skötas av nationella parlament, inte av Europaparlamentet eller av kommissionen i Bryssel. Här gäller subsidiaritet, som det så vackert heter, eller närhetsprincipen. Det går att lösa momsdebiteringen på ett sådant sätt att man inte hamnar i den typ av fälla som Anne Wibble pekade på. Dessutom gäller, herr talman, som överordnad princip att vi står fast vid våra ansträngningar att klara de offentliga finanserna och därmed återskapa det förtroende för vår förmåga i Sverige att hantera ekonomi och sysselsättning som så kraftigt skadades under den period då Anne Wibble ansvarade för verksamheten.
Herr talman! Göran Persson vet lika väl som jag att det var en evig tur för Sverige att det var jag och inte någon socialdemokrat som var finansminister under de här svåra åren. Det är inte så att alla utredningsuppdrag resulterar i lagstiftning. Jag hoppas verkligen att finansministern inte har en sådan princip. Det vore inte minst väldigt illavarslande med tanke på socialministerns löften beträffande de handikappade, om alla utredningsförslag automatiskt skulle bli lagstiftning. Jag hoppas att finansministern inte resonerar så. Låt mig ställa två följdfrågor. Hur avser finansministern att reparera följderna av det som många småföretag i Sverige i dag upplever som en fientlig handling, så att vi skall kunna få flera jobb och lägre arbetslöshet? Min andra fråga är: Är finansministern själv beredd att betala in inkomstskatt för t.ex. februari månad nu, innan februarilönen har kommit?
Herr talman! Jag besvarar den sista frågan först. Den är fel ställd. Det går att genomföra momsuppbörden på ett sådant sätt att man inte hamnar i den fälla som Anne Wibble försöker hävda att vi har hamnat i. För övrigt, Anne Wibble, om bekymret med den här typen av förändring av skatteuppbörd är så stort och tungt, varför genomfördes under Anne Wibbles tid i Finansdepartementet en motsvarande förändring i preliminärskatteuppbörden för företagen? När vi vidare genomförde det här förslaget, som baserade sig på en utredning som tillsattes av regeringen efter direktiv från dåvarande skatteministern Lundgren, gjorde vi stora justeringar i förslaget efter att ha lyssnat ordentligt på den opinion som kom till uttryck från småföretagarnas organisation. Det viktigaste för de små och medelstora företagen är att vi i Sverige klarar att hantera våra offentliga finanser, så att vi inte hamnar i ett läge med ständig oro på finansiella marknader och dessutom med ständigt höga räntor. Det är den processen som vi är inne i, och det saneringsarbete som vi nu genomför kommer vi att kunna fullfölja. Då får vi också en bättre situation vad gäller inhemsk efterfrågan och säkerhet för småföretagen, och det kommer självklart att medverka till att pressa tillbaka arbetslösheten.
Herr talman! Jag har tre synpunkter. Vi har under vår tid i regeringsställning icke genomfört något som liknar denna fientliga handling mot mindre och medelstora företag. Det är ovedersägligt att finansministern behandlar företagare, särskilt mindre sådana, på ett mycket illasinnat sätt, och det är väldigt allvarligt. Finansministern svarade inte på den fråga som jag också ställde, nämligen om han - om det över huvud taget går - avser att reparera skadan av denna fientliga handling. Den går ju inte särskilt mycket ut över finansministern utan över dem som är arbetslösa och saknar jobb. De måste kunna få nya arbeten.
Herr talman! Först vill jag en gång till påminna om att det verkligt fientliga mot svenska småföretag var att bedriva en ekonomisk politik som innebar att man samtidigt sänkte skatter och lät utgifter skena i väg, vilket ledde till försämrat förtroende i omvärlden. Det resulterade i en ytterligare fördjupad svensk lågkonjunktur och 50 000 konkurser.

Jag tror faktiskt att de små och medelstora företagen då upplever detta som en klart förbättrad situation.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Ingela Thalén om socialpolitiken. Har regeringen någon samlad strategi eller målsättning för att minska människors beroende av socialbidrag? Har man i analogi med Perssonplanen, enligt vilken arbetslösheten skall minskas från 8 % till 4 %, en motsvarande Thalénplan för det sociala området? I dag är en halv miljon hushåll beroende av ekonomiskt bistånd. Vi får nu rapporter om att antalet ökar rätt kraftigt på grund av försämringarna av akassan, sjukpenningen och barnbidragen, strängare kriterier för lönebidrag, förtidspensioner osv. Jag undrar därför om det finns någon strategi för hur vi skall kunna få ned nyckeltalen också på det sociala området. Jag anser att något är i grunden fel när dessa tillåts öka hur mycket som helst, utan någon kontroll. Jag undrar också om det finns någon strategi för hur man skall komma till rätta med det godtycke i bedömningarna som har kommit fram dels mellan kommunerna, dels mellan enskilda handläggare när det gäller att avgöra hur stort bistånd ett hushåll skall ha.
Herr talman! Just den s.k. Perssonplanen är den strategi som krävs för att komma åt just det stora bidragsberoendet när det gäller både bidrag från försäkringar och bidrag från de sociala myndigheterna. Vi vet att det viktigaste skälet till att väldigt många människor i dag behöver särskilt ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Skillnaderna i biståndsbedömning kan man komma åt på litet olika sätt. Det handlar om metodutveckling, det handlar om kunskap inom socialtjänsten. Men eftersom ekonomiskt bistånd innebär en individuell bedömning kommer man nog aldrig riktigt nära att få antalet kronor exakt lika mellan olika familjer. Jag förstår att Stig Sandström syftade på den undersökning man har gjort, då man skickade ut kontrollfrågor och fick så olika resultat. Just när det gäller den typen av bedömningar handlar det om kunskap och metodutveckling.
Herr talman! Jag hade väl förväntat mig ungefär det svaret och hänvisningen till nedpressningen av arbetslösheten. Det är klart att det är viktigt. Men jag undrar ändå om det inte vore värdefullt att man ställde upp vissa mål. Skall vi verkligen tolerera att antalet socialbidragstagare ökar som det gör i dessa tider? Min fråga är också: Kommer de 100 000 utbildningsplatserna, som är en stor del i Perssonplanen, att erbjudas de grupper som jag nu talar om? Som jag förstår saken blir det andra grupper som får del av dem.
Herr talman! Jag tror att det vore mycket olyckligt att sätta upp ett mål för hur många människor som skulle få förmåner som socialbidrag och ekonomiskt bistånd. Behovet av bidrag får man väl säga är ett resultat av att vi inte har klarat av andra åtaganden, nämligen att öka sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten så mycket som vi skulle vilja göra. Att då mota bort människor från att få ekonomiskt bistånd skulle jag inte vilja använda som metod. När det gäller den andra frågan, om utbildnings och kompetensutveckling, handlar det naturligtvis om att platserna skall erbjudas de människor som har de största behoven och de människor som har möjlighet och förmåga att öka sin kompetens. Det gäller både de som är långtidsarbetslösa och de som är i arbetslivet, med särskild inriktning på dem som har kort utbildning.
Herr talman! Jag skulle vilja vända mig till finansministern. Perssonplanen presenterades i veckoslutet den 19-20 januari. Den innehöll höjda skatter på inkomster och energi, återställda ersättningsnivåer i socialförsäkringarna och en frisedel till kommunerna att leva på lån. Veckan därpå steg räntan kraftigt och kronan försvagades högst avsevärt. Efter en stabilisering, delvis förorsakad av Riksbankens sänkning av styrräntan, kom nästa smäll i fredags. Den socialdemokratiska partistyrelsen beslöt att ställa sig bakom Perssonplanen och lade till att en förtida avveckling av kärnkraften skall påbörjas. Räntan steg ännu mer och kronan försvagades ytterligare. Det är en utveckling som har fortsatt i dag. Det är uppenbart att detta bottnar i tvivel på regeringens förmåga och avsikt att sanera statsfinanserna och reparera Sveriges ekonomi. Jag har tidigare ställt frågan till finansministern om han är beredd att dra tillbaka Perssonplanen. Jag kan upprepa den, men om finansministern inte är beredd till detta, vad annat avser regeringen att göra för att stärka tilltron till den ekonomiska politiken?
Herr talman! Ibland blir man litet generad när man hör tilltron till kraften i en plan som presenteras på några A4-sidor. Det var inte bara så enligt Lars Tobissons historieskrivning att Perssonplanen höjde räntorna i Sverige, den drog med sig USA, Tyskland och Det är klart, ser man presentationen av Perssonplanen som ursprunget till ränteuppgångarna kommer man till den slutsatsen. Den kom, Lars Tobisson, att presenteras samtidigt som vi har en betydande oro internationellt om den monetära unionen och dess framtid. Vi har stora emissioner i USA. Vi har haft andra politiska bekymmer ute i världen som har påverkat räntorna. Det är först i dag som hela texten till den socialdemokratiska partistyrelsens riktlinjer inför Socialdemokraternas extrakongress i mars finns tillgänglig. Där ingår som några beståndsdelar det som har kommit att kallas för Perssonplanen. Lars Tobisson bör nog läsa hela produkten innan han har sin bestämda uppfattning klar. När han har gjort det kommer han att se att det i den produkten finns ett kraftfullt stöd för den sanering av de offentliga finanserna som har genomförts och som måste fullföljas. Vi tänker inte riskera att med nya åtgärder halka tillbaka i det moras vi just har dragit landet ur. Vad finns det för politisk logik, Lars Tobisson, i att tro att vi efter detta fruktansvärt arbetsamma år, då vi har tagit landet upp på fast mark igen, med aktivt stöd av Centerpartiet, skulle äventyra detta? När Tobisson läser riktlinjerna kommer han att se, att med den nyvunna frihet vi har, till följd av att vi har klarat att ta greppet om de offentliga finanserna, kan vi nu rikta in politiken på nästa stora arbetsuppgift, att pressa tillbaka arbetslösheten. Det skall ske utan att den första uppgiften, att sanera finanserna, på något sätt skadas. Det är innehållet, och jag är fylld av tillförsikt när jag ser fram emot den socialdemokratiska partikongressen. Vi kommer att få ett sådant mandat. Det är jag övertygad om. Då blir den nya regeringen, som börjar sitt arbete efter partikongressen, stark och kommer att kunna fortsätta det arbete som inletts. Jag tror att Lars Tobisson så småningom får anledning att ångra kravet på tillbakatagande av Perssonplanen 2 på samma sätt som han fick ångra att han krävde att Perssonplanen 1, som var det första steget mot saneringen av statsfinanserna, skulle dras tillbaka.
Herr talman! Jag förstår att finansministern känner sig generad, sådant struntprat som han kommer med. Det är klart att det finns räntor som går upp och räntor som går ned varje dag, men om man jämför har det på intet vis varit sådana rörelser i andra länder som det har varit i Sverige. Senast i dag i tidningen var det ett diagram som visade stabilitet i USA, i Italien och i Spanien, länder som tidigare har jämförts med Sverige för hög volatilitet, rörlighet, på det här området. Det är Sverige som ensamt har haft en genomgående negativ utveckling. I den finns ett tidsmässigt samband med Perssonplanen. Om det nu står så mycket annat i den fullständiga texten måste det ha varit en fruktansvärt dålig marknadsföring att först lägga ut en debattartikel och sedan följa upp den med ett pressmeddelande förra fredagen. Finansministern säger sig skola pressa tillbaka arbetslösheten. Vi kan hålla med om att dålig tillväxt och brist på jobb är Sveriges största problem för närvarande. Men hur tror finansministern att vi skall kunna få fler företag, nya riktiga jobb, genom att regeringen lägger högre skatter på inkomster och energi och därtill förtidsavvecklar kärnkraften, något som måste höja elpriserna för såväl hushåll som företag? Hur skall det bli fler jobb av det?
Herr talman! När den socialdemokratiska partistyrelsen presenterar sina förslag till den socialdemokratiska kongressen är det inte marknadsföring det handlar om. Det är ett inslag i en demokratisk dialog i en stor svensk folkrörelse, där 50 000 människor har arbetat i rådslagsgrupper och där 80 000 människor har valt ombud som skall komma till en beslutande kongress. När vi bedriver den processen, öppet och stolt, är det viktigt för oss att vi aldrig hamnar i det läget att vi dikteras av det tempo som uppstår utifrån skeendet på Reuterskärmarna. Det är möjligt att Lars Tobisson tycker att det är ett sätt att bedriva politik, men för mig kommer det aldrig att bli en norm. Det är det första. Det andra handlar om arbetslösheten och förutsättningarna att bekämpa arbetslösheten. Det är rätt att konjunkturen inte bara viker i Sverige, utan också ute i Europa. Vi är oerhört beroende av Tyskland, och vi har alla följt den tyska debatten den senaste tiden. Det är vår stora exportmarknad. Det finns mycket av det som nu sker i Tyskland som vi också kan ta till Sverige i form av samarbete mellan arbetsmarknadens parter och regeringen för att inom de begränsade ramar som står till buds försöka att lösa Europas största utmaning, nämligen den bestående arbetslösheten.
Herr talman! Man frågar sig onekligen varför riktlinjerna, om de nu inte var till för allmän konsumtion, inte ställdes direkt till kongressens ledamöter. Varför skrevs det först en debattartikel 14 dagar tidigare och sedan ett pressmeddelande utan att den fullständiga texten förelåg? Det kan inte bli tal om annat än att detta är ett slags marknadsföring som har misslyckats! Det visar sig nämligen att man genomskådar de glättade beskrivningar av innehållet som har givits - när ni höjer skatter, när ni återställer ersättningsnivåer och, framför allt, när ni utfärdar ett fribrev till kommunerna. Jag skulle vilja fråga finansministern vad den här jämförelsen med Tyskland avsåg. Det är riktigt att man också där har lagt fram ett åtgärdspaket, men det enda där som liknar det finansministern har presterat är ju talet om att man skall halvera arbetslösheten. Mona Sahlin har sagt att hon mår illa när man ställer upp sådana målsättningar, och jag måste dela den uppfattningen. Det är inte särskilt effektivt. I övrigt är hela innehållet utbytt politiskt. Det gäller att sänka skatter på företag. Det gäller att sänka ersättningsnivåer. Det gäller att privatisera. När kommer finansministern att efterlikna dessa förslag, som jag menar är strukturellt riktiga? De kan hjälpa Tyskland till flera jobb, men det hjälper ju inte Sverige! Sök inte skydd bakom andra länders mera korrekta åtgärder!
Herr talman! Först vill jag säga några avslutande ord om den socialdemokratiska kongressen och vårt interna arbete i partiet. Det är möjligt att man i andra partier med färre deltagare än 50 000 och 80 000 kanske kan lösa det hela med cirkulär och brev. I en folkrörelse, som också gör anspråk på att föra samtal offentligt, är det naturligt att föra debatten i tidningar, inte minst i rörelsens egna. Därför valde vi att först presentera våra lösningar på de svåra frågorna inför kongressen i rörelsens ledande morgontidning Arbetet. Lars Tobisson och Moderaterna får nog vänja sig vid att vi fortsätter att vårda vår tradition av bred debatt i en reformistisk folkrörelse. Jag skall så ta upp diskussionen om vad vi kan lära och inte lära av Tyskland. Tyskarna presenterade ju ett stort paket. Vad jag inte tyckte var bra i det paketet var att det innehöll en del skattesänkningar som man inte redovisade hur de skulle finansieras. På gammalt moderatmaner sade man i stället att det tar vi senare. Sådant tänker vi inte förfalla till. Det som var bra i paketet var målsättningen. Man satte upp ett djärvt mål, precis som vi har gjort i Sverige. Man satte arbetslösheten högst på dagordningen. Man tilltrodde arbetsmarknadens parter en viktig roll. Man pekade på lönebildningen som en väsentlig faktor för att pressa tillbaka arbetslösheten. Slutligen sade man att detta inte går utan att Tyskland satsar på att höja nationens kompetens. De här sakerna kan man ta fasta på, och här ser man gemensamma drag. Sedan finns det naturligtvis annat som skiljer, och så kommer det att vara i Europa. Vi har olika politisk tradition och olika förutsättningar, men det vi har gemensamt i nationer som Sverige och Tyskland är att vi plågas av arbetslösheten. Vi ser dessutom att det behövs en aktiv politik tillsammans med arbetsmarknadens parter för att pressa tillbaka arbetslösheten till anständig nivå.
Herr talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Johansson. De resurser som finns i skolorna för att hjälpa barn med särskilda behov är på många håll helt otillräckliga. Behovet av extra stöd varierar i olika kommuner och mellan olika skolor. En del skolor är mycket tungt belastade. Genom de nedskärningar som skett i många kommuner har resurserna minskat betydligt då det gäller skolans elevvårdande personal. Jag tänker på skolpsykologer och skolkuratorer, men även skolsköterskor och skolläkare samt i vissa fall även syokonsulenter. En skolpsykolog kan ha ca 1 500 elever på 20 timmar i veckan. Ofta skall han eller hon besöka flera skolor. Skolpsykologen skall också ha kontakt med förskolor, PBU, socialkontor m.m. Det är fler barn som mår dåligt nu än vad som var fallet vid mitten av 1980-talet. Barnens rop på hjälp syns på den kraftiga ökningen av antalet samtal till BRIS men också på de ökande köerna till BUP och Min fråga till skolministern är om hon ämnar ta några initiativ för att det här problemet skall belysas och situationen förbättras när det gäller den viktiga del i det förebyggande arbetet som jag anser att elevvården utgör.
Herr talman! Det är riktigt, som Britt-Marie Danestig-Olofsson påpekar, att vi har haft en utveckling i hela samhället med ökade klyftor och en ökad segregation. Detta har också fått effekter i skolan. Det tycks också vara så att de nedskärningar på skolans område som har skett i de allra flesta kommuner har drabbat vissa elever hårdare än andra. Vidare tycks det som om de elever som från början hade de största svårigheterna och det största behovet av stöd också är de som har drabbats hårdast. Det här har vi vetat under en tid. Jag har redan tagit initiativet att ge Skolverket i särskilt uppdrag att granska hur kommunerna gör när de fördelar resurserna till skolan och inom skolan. Kommunerna är nämligen skyldiga att fördela resurserna på ett sådant sätt att man uppnår en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar och att man ger större resurser till de elever som har större behov av stöd än andra elever. Det här uppdraget fick Skolverket för nästan ett år sedan, och arbetet där har inletts. Det pågår också ett annat projekt som kallas VALS, som handlar om valfrihet, likvärdighet och segregation i skolsystemet. Där väntar vi oss ganska snart de första rapporterna. Initiativ har alltså tagits för att klargöra hur situationen ser ut och för att upprätthålla den lagstiftning och den likvärdighet som är en viktig grundsten för den svenska skolan. Sedan måste man naturligtvis lokalt finna olika lösningar för att på bästa sätt kunna tillgodose de olika elevernas behov. Där tror jag inte - och det tror säkert inte Britt-Marie Danestig-Olofsson heller - att vi är betjänta av fler centrala regeringar. Men vi är betjänta av en kvalitetsvärdering av skolan, och vi är betjänta av att den kvalitetsvärderingen utgår från de elever som redan från början har de största svårigheterna i skolan.
Herr talman! Jag kan hålla med skolministern i det hon säger om lagstiftningen på det här området. Men det är oerhört viktigt att man belyser problemet. Tydligen är det något som accelererar i snabb takt. Jag tror att skolministern kan hålla med mig om två saker. För det första är detta en personlig tragedi för de barn som det gäller och deras föräldrar. För det andra är det ganska konstigt, rent samhällsekonomiskt sett, att de nedskärningar som görs i det förebyggande arbetet och elevvården gör att barn med särskilda behov inte får den hjälp och det stöd de behöver på ett tidigt stadium. Detta gör ju i sin tur att köerna och ärendemängden inom barnpsykiatrin ökar drastiskt. Följden blir att den delen i vårdkedjan kommer att belastas så hårt att väntetiderna blir onödigt långa. På Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, varifrån jag kommer, är väntetiden nu mellan sex och åtta månader. Under en så lång tid hinner hälsotillståndet hos barnet försämras betydligt. Därför tycker jag att det här är oerhört viktigt. Jag hoppas att skolministern verkligen betonar att det förebyggande arbetet är viktigt ur många aspekter, inte minst samhällsekonomisk.
Herr talman! Naturligtvis avgörs barns och ungdomars livsvillkor ytterst av de livsvillkor som råder i hela samhället och som deras föräldrar har. När vi under en tid har haft en utveckling med en hög arbetslöshet, ökade klyftor och tilltagande segregation får det naturligtvis också effekter för barns och ungdomars livsvillkor. Därför är det nödvändigt att föra en politik som klarar av att ta tillbaka Sverige i en sund ekonomisk utveckling och att sätta fler människor i arbete. Det går inte att lösa de här problemen enbart inom skolans ram. Men naturligtvis är det viktigt vad man gör inom skolans ram. Där är förstås resurserna en viktig fråga, men vi måste också komma ihåg att under den tid då resurserna i skolan kontinuerligt ökade år från år höjdes inte kvaliteten i skolan i samma takt. Det var heller inte så att de problem som vissa elever hade som var större än andras minskade i samma takt som nya resurser tillfördes till skolan. Det krävs också att man vågar göra prioriteringar och värderingar av vad det är som är viktigt och vad som krävs för att nå en likvärdig skola. Men den allra viktigaste målsättningen för skolpolitiken är att nå en skola helt utan förlorare, där alla barn och ungdomar har en chans att bli vinnare och få de förutsättningar som krävs i ett föränderligt och utvecklat samhälle.
Herr talman! Min fråga vänder sig till statsrådet Flera landsting ägnar sig åt en omfattande skattesubventionering av vuxentandvården, och detta är inte tillåtet. Det leder dessutom till att konkurrensen mellan olika vårdgivare snedvrids. Regeringen skriver i propositionen om premietandvård att den skall se över den landstingssubventionerade tandvården. Riksdagen har dessutom tidigare fattat beslut om att landstingens kostnader för tandvården bör särredovisas. Det är uppenbart att det här inte har haft någon större effekt.
Herr talman! Det är precis så som frågeställaren säger, att det skall vara konkurrensneutralitet. I överläggningar med Landstingsförbundet har man också gemensamt konstaterat att man skall se till att det finns ordentliga redovisningar. Om det är så att frågeställaren har konkreta exempel på att det förekommer en tydlig subventionering av vuxentandvården, är jag naturligtvis tacksam för att få sådana exempel, för att på det viset kunna ta upp enskilda diskussioner.
Herr talman! Jag rekommenderar en studie av Jag vill också påstå att det som behövs är t.ex. att en särredovisning av tandvårdskostnaderna inom vuxentandvården skall vara ett krav för att tandvårdsersättning skall utgå till landstingen. Jag tror att det är först då som landstingen är beredda att efterleva reglerna.
Herr talman! Jag är tacksam för att få ett så tydligt exempel, och jag kommer naturligtvis att se till att frågan tas upp med Riksförsäkringsverket.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Runt om i landet införs nu den nya läroplanen för grundskolan. I detta sammanhang strävar man på många håll efter att skapa sammanhållna grundskoleenheter för eleverna i årskurserna 1-9. Där man i dag inte har råd med nödvändiga investeringar för att bygga om och till skolenheterna flyttar man i många fall årskurs 6 och samlokaliserar den årskursen med de högre årskurserna 7-9.
Herr talman! Den nya läroplanen innebär att det inte längre är någon stadieuppdelning i grundskolan, och den innebär också en mycket större frihet lokalt i kommunen och på den enskilda skolan att utforma hur undervisningen skall läggas upp och hur skolverksamheten skall organiseras. Det är självklart olyckligt om det skapas nya stadier i grundskolan, men jag har inga planer på att försöka reglera utvecklingen på skolans område. Kommunerna är kompetenta, har kunskap och arbetar bra med att genomföra den nya läroplanen i den anda som var avsikten.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Men i en intervju i lärarnas tidning nr 29/1995 uttalar Skolverkets chef bl.a. att det är olyckligt att bryta efter årskurs 5. Han uttalar också att det är kommunerna som bestämmer årskursorganisationen. Denna typ av uttalanden gör att man måste ifrågasätta Skolverkets och därmed statens roll i sammanhanget. Antingen är det kommunerna som bestämmer årskursorganisationen, och då bör statsmakten avhålla sig från värdeomdömen om denna. Eller också har statsmakten ambitionen att nationellt styra årskursorganisationen, och då bör man naturligtvis slå fast denna. Men jag förstår att så icke är fallet. Anser statsrådet då att det är lämpligt att statsmaktens företrädare, med nuvarande ansvarsfördelning inom skolområdet, levererar generella värdeomdömen om hur kommunerna bör och inte bör organisera sin verksamhet?
Herr talman! Det blir en något absurd situation om jag skall kommentera ett enskilt uttalande av en generaldirektör i en tidning. Självfallet får också en generaldirektör ha en uppfattning om någonting som gäller skolan. Själva inriktningen i den nya läroplanen är att vi inte vill ha någon stadieindelning. Jag har också uppfattningen att det då är olyckligt om det skapas nya stadieindelningar. Det står inte i motsättning till att det är kommunerna som har det fulla ansvaret att besluta om att genomföra en organisation som är ändamålsenlig för att uppnå läroplanens mål.
Herr talman! Jag hade egentligen en följdfråga till I dokumenten skollag, skolförordning och läroplan står det klart och tydligt att vi skall ha en likvärdig skola. Jag och Vänstern har, som bekant, alltid hävdat att det också finns ett nationellt ansvar för detta - annars vore det inte en lag. Då är min fråga till skolministern: Hur kan vi, trots problemen med arbetslöshet, segregation, ekonomi och annat, vässa funktionerna och hävda det nationella ansvaret när det gäller en likvärdig skola för barn, för pojkar och flickor, invandrarbarn och barn med olika handikapp? Jag har varit ute i olika skolor och har mött problem när man har delat klasser rakt av och det sedan inte funnits några pengar kvar till särskilda insatser. Jag har mött problem när man har övergått från en huvudman till en annan och man inte fått med sig sina hjälpmedel därför att aktuell huvudman inte ansett sig ha råd. Funderar skolministern och regeringen i de här banorna, på hur man skulle kunna komma till rätta med detta problem, som jag tycker att regeringen har ett stort politiskt ansvar för?
Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare svar, är målsättningen att skapa en skola helt utan förlorare, där alla barn har rätt till likvärdig utbildning och möjlighet att bli vinnare i skolan. Det är en av de högst prioriterade uppgifterna i regeringens skolpolitik. Vi håller på att vässa funktionerna, och beslut har redan fattats. I tidigare styrdokument för skolan har uttalats vad eleverna i allmänhet bör lära sig i skolan. I dag sägs i läroplanen vad varje elev har rätt att få lära sig i skolan. Tidigare betygssystem har utvärderat hur det har gått för genomsnittet av eleverna och vilken kunskapsnivå den genomsnittlige eleven ligger på. Det nya betygssystemet fokuserar på varje elevs kunskapsnivå och är därmed också ett bättre utvärderingsinstrument. När det gäller utvärdering av skolverksamheten på nationell nivå och tillsyn av skolverksamheten på nationell nivå, har vi gett riktlinjer till Skolverket som innebär att man särskilt skall prioritera att se till hur kommunerna fördelar sina resurser för att ge det stöd som de elever som har behov av särskilt stöd har rätt att få och att i utvärderingssammanhang fokusera på den del av eleverna som har de största svårigheterna. Jag tror att detta är ett minst lika viktigt kvalitetsmått på den svenska skolan som vad genomsnittseleven är. Vi gör alltså saker, och vi håller på att vässa våra möjligheter. Många av de nya, förbättrade möjligheterna har trätt i kraft i och med att den nya läroplanen är i gång sedan i höstas.
Herr talman! Jag känner till det här med betygssystemet osv., och vi har ju gemensamt fattat ett beslut på det området. Men jag vill ändå fråga om skolministern ser några möjligheter i att vi t.ex. från regering och riksdag återinför ett sektorsbidrag till skolan, eller att man gör strukturförändringar när det gäller tillsynsorganisationen i skolan. Skulle det kunna gagna - trots alla omkringliggande problem som vi lever med - en ökad likvärdighet? Likvärdighet är ju alltid likvärdighet.
Herr talman! När det först gäller den nationella tillsynen och utvärderingen av skolan, finns det förslag om vissa förändringar som nu är ute på remiss och som vi får anledning att ta ställning till i framtiden. Man kan inte utesluta att det kan krävas förändringar av den organisationen. Jag känner mig däremot ganska tveksam till ett sektorsbidrag till skolan. Jag tror att det skulle vara ett slag i luften, eftersom huvuddelen av den finansiering som går till skolan utgörs av kommunala medel. De medel som kommer från staten i det generella utjämningsbidraget till kommunerna utgör mindre än hälften av de kostnader som skolan har. När det gäller den utveckling vi har, bl.a. när det gäller samarbete mellan skola och barnomsorg, tror jag att det vore olyckligt om vi skulle behöva öronmärka och säga: Det här är kostnader som gäller skolan och det där är kostnader som gäller barnomsorgen. Det är bra om man kan utnyttja samma lokaler. Det är bra om man på andra sätt kan göra investeringar och ha kostnader som kan vara till nytta både för skolan och för barnomsorgen. Jag tror inte att det är ett verkningsfullt instrument om vi vill ha en kvalitetsvärdering, men däremot tror jag att det finns anledning att fundera på ytterligare intstrument för att kunna känna sig säker på att vi kan värdera kvalitet och att vi faktiskt har och kan uppnå en likvärdig skola för alla barn.
Herr talman! Jag har en liten fråga till finansministern. Häromdagen hävdade den ekonomisk-politiska talesmannen för det parti som säger sig regera från opposition att man hade stor beredskap för ytterligare besparingar i statens budget. I dag hävdar enligt Svenska Dagbladet en av finansministerns egna, finansrådet Ingemar Hansson, att det inte kan uteslutas att regeringen lägger fram ytterligare besparingar i vårpropositionen. Finansministern snuddade tidigare vid det ekonomiska saneringsarbetet och eventuella åtgärder. Jag vill nu fråga: Är det så att finansministern har en sorts hemliga listor över ytterligare besparingar i någon skrivbordslåda? Om den typen av lista finns tycker jag att det svenska folket skall få möjlighet att ta del av dem.
Herr talman! Alltid redo. Sammanhanget är väl klart. Vi har sagt att vi skall ha balans i de offentliga finanserna 1998. Vi jobbar just nu i Finansdepartementet med dessa saker inför vårpropositionen som lägger fast ramarna för det kommande årets budget. Jag ser nu, även när vi väger in lägre tillväxt i kalkylerna, att vi kommer att kunna nå ekonomisk balans 1998. Då kommer Sveriges offentliga finanser att vara bland de starkaste i Europa. Dit skall vi, därför att vi har en stor offentlig sektor. Vi skall ha ordning på våra finanser. Det ligger inom räckhåll. Målet står fast. Vi kan inte utesluta ytterligare förstärkningsinsatser, men jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Det väger vi av slutligt när vi låser budgeten.
Herr talman! Det är bra att finansministern, likt en sann scout, alltid är redo. Det måste ju alla politiker vara. Men frågeställningen var om det, mot bakgrund av de uttalanden som kommer från Centerpartiet, som står väldigt nära Socialdemokraterna i de ekonomiska frågorna, och från Ingemar Hansson, finns färdiga listor i någon av Göran Perssons lådor. Besparingar är ingenting man tar fram i en handvändning. Det finns ett intresse hos det svenska folket för att i så fall nu få ta del av vilka ytterligare besparingar det handlar om. Det handlar kanske, som tidigare, om nedskärningar i välfärden.
Herr talman! Det är inget märkvärdigt med det här. I en ansvarig finansministers låda skall ligga två listor: en upptagande skattehöjningar och en upptagande utgiftsbegränsningar, att användas vid behov. Om det behövs vet vi inte. Vi har sagt att vi skall nå balans i de offentliga finanserna. Skadan var väl att man under en period här i Sverige, då vi hade behövt en del skattehöjningar och en del kraftfulla besparingar, i stället använde de andra listorna där det stod Nya reformer - läs vårdnadsbidrag - och Sänkta skatter - läs sänkta förmögenhetsskatter. Det var naturligtvis en olycklig period, och jag tänker inte medverka till att vi återkommer dit.
Herr talman! Jag har en kort, men för mig viktig fråga, och jag tror att finansministern kan besvara den med ja eller nej. I avvaktan på att regeringen skulle lägga fram sin proposition om att skjuta upp bolagiseringen av Vägverkets produktionsdivision togs den 21 juni i fjol beslut om att avbryta den konkurrensupphandling av drifts och underhållsentreprenader som höll på att avslutas. Samtliga vägdistrikt tillföll under upphandling Vägverkets produktionsdivision, trots att de i en minoritet av fallen erbjöd lägsta pris. Anser finansministern att valet att avstå från de ytterligare 50-100 miljoner kronor som kunde ha sparats genom att anta lägsta anbud vid upphandlingen är förenligt med god hushållning med statliga medel?
Herr talman! Frågan rör Vägverkets verksamhet och bedömningar som gjorts i den myndigheten. Dels har jag ingen anledning att kommentera myndigheters verksamhet, dels borde frågan ha ställts till kommunikationsministern.
Herr talman! Jag trodde att statens finanser låg finansministern varmt om hjärtat, men jag får väl återkomma i den här frågan till kommunikationsministern. Om regeringen anser att Vägverket har gjort det här stick i stäv med riksdagsbeslut hoppas jag att regeringen gör någonting åt det.
Herr talman! Tidigare i dag lade den parlamentariska EU-96-kommittén fram sitt betänkande. Trots regeringens upprepade uttalanden om vikten av att skapa en sysselsättningsunion i Europa har det just vad gäller sysselsättningsunionen varit omöjligt för EU-96-kommittén både att precisera ett utredningsuppdrag och att finna en svensk forskare som är beredd att åta sig en sådan utredningsuppgift. Det beror på att regeringen inte har förmått att lämna ett sakligt underlag som är starkt nog att utreda till kommittén. Endast en tresidig PM, som en gång lämnades till Reflexionsgruppen, har stått till dess förfogande. Därmed har kommittén inte kunnat fullgöra sitt uppdrag från regeringen fullt ut: att titta på de viktigaste frågorna för Sverige inför regeringskonferensen. Jag tycker att det är djupt otillfredsställande att underlag har saknats. Jag vill fråga Mats Hellström om han inte delar den uppfattningen.
Herr talman! Nej, det gör jag verkligen inte - tvärtom. Det som Sverige genom vår reflexionsgruppsledamot, Gunnar Lund, har lagt fram som ett underlag inför regeringskonferensen är ett initiativ för att man mellan Europas länder bättre skall kunna samordna en politik som bekämpar arbetslösheten. Det underlaget kommer Sverige sedan genom regeringen och riksdagens EU-nämnd att precisera som den ståndpunkt som vi lägger fram till regeringskonferensen. Gunnar Lund, som blir vår chefsförhandlare, har nu inbjudit till ett möte med de många regeringar som under förberedelsearbetet har visat sig intresserade av att lyfta upp sysselsättningsfrågorna på regeringskonferensen för att göra ett inspel till konferensen i sysselsättningsfrågan. Det är glädjande att det som har lagts fram från svensk sida - i dels ett nordiskt samarbete, dels ett europeiskt samarbete - nu vinner ökat stöd. Vi kan också se hur regeringar, t.ex. i Tyskland, enskilda viktiga politiker, t.ex. i CDU i Tyskland, och kommissionens ordförande Jacques Santer nu också går in på den frågan att man måste samarbeta mera för att klara arbetslösheten. EU-96-kommittén är en självständig kommitté som har erhållit betydande generöst ekonomiskt stöd från regeringen. Det borde gå att göra egna oberoende utvärderingar om man så önskar i den kommittén.
Herr talman! Att det finns andra politiker än Mats Hellström som är intresserade av sysselsättningsfrågor har väl ingen betvivlat. Men nu gällde det en konkret fråga om sysselsättningsunionen, som den här regeringen faktiskt gått till val på, och där det inte finns mer än ett tresidigt dokument att ta del av. Kejsaren är naken. EU-96-kommittén, som i enhällighet - jag vill poängtera detta - har sagt att den inte kan utreda detta eftersom det inte finns underlag, har fått lämna detta vidare till den s.k. EMU-utredningen. Den skall försöka ta fram ett underlag till maj månad. Då har regeringskonferensen inletts. Därmed har hela tiden för debatt, genomlysning och analys av det påstådda regeringsförslaget helt försvunnit. Jag vidhåller min uppfattning: Detta är djupt tragiskt, inte minst ur demokratisk synvinkel, därför att det inte har kunnat pågå någon debatt i Sverige om vad detta förslag från regeringen skulle kunna innebära för Sverige och för Europa. Jag är rädd att det kommer att slå tillbaka mot EU och inte mot regeringen i slutändan när människors besvikelse slår till.
Herr talman! Det är tvärtom så att få av de frågor som har diskuterats i det förberedelsearbete som har varit inför den regeringskonferens som skall börja under denna vår har genomlysts så mycket, och det svenska underlaget har väckt mycket stort intresse hos de andra. Självfallet är det i det skedet just en promemoria, där man benar upp problemställningen och ser vilken typ av europeiskt samarbete det handlar om, som skall läggas fram. När väl förhandlingen börjar, alltså fr.o.m. mars, kommer vi liksom de andra regeringarna att lägga fram de formella förslagen och positionerna. Det kommer i det skedet. Det gäller i denna fråga för vår regering liksom för alla andra regeringar. Då kommer vi också naturligtvis tillsammans med andra regeringar att arbeta för att sysselsättningen kommer upp ordentligt på dagordningen. Det är faktiskt inte med EU-96-kommittén som den svenska regeringen skall förhandla, utan med de andra regeringarna. EU-96-kommittén har utomordentliga möjligheter att själv ta fram underlag om man så önskar. Om moderaterna sedan inte är intresserade av att ta upp sysselsättningsfrågan utan vill lägga dimridåer kring sitt ointresse är det en helt annan sak.
Herr talman! Detta stämmer inte. Vi accepterade redan under hösten att kommitténs experter skulle få utreda frågan, men det har icke varit möjligt att precisera ett utredningsuppdrag. Det har icke varit möjligt att få någon villig att åta sig detta uppdrag. Jag vill poängtera att det vore att uppfinna hjulet igen. EU arbetar som Mats Hellström vet sedan många år med ambitiösa program för att få fart på sysselsättningen i Europa.
Herr talman! Om det inte har varit möjligt för Sten Tolgfors att lägga fram förslag tycker jag att det vore lämpligt att utöva självkritik i stället för att kritisera den regering som faktiskt nu arbetar tillsammans med andra regeringar som visar ett klart intresse för att den svåra frågan om sysselsättningen och arbetslösheten skall tas upp på regeringskonferensen.
Herr talman! Jag har en kort fråga till finansministern. Är Göran Persson överens med mig om att förslag som föreläggs riksdagen bör vara försedda med en redovisning av kostnadskonsekvenserna?

Herr talman! Frågan föranleds av ett förslag som inte regeringen utan riksdagens förvaltningskontors styrelse har förelagt riksdagen, som är kemiskt fritt från sådana kostnadsuppskattningar. Det gäller ersättningsbestämmelser m.m. för riksdagens ledamöter. Kan jag tolka Göran Perssons svar på det sättet att det torde vara lämpligt för det berörda utskottet att ta fram sådana kostnadsuppskattningar innan riksdagen fattar beslut?
Herr talman! Nu får jag verkligen passa mig. Riksdagens interna angelägenheter skall jag nog inte lägga mig i. Jag är glad att Hedquist började med den allmänt formulerade frågan om kostnadskonsekvenser. Hade han börjat i den andra ändan, med det tydliga exemplet, hade jag varit förhindrad att svara.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Barnprostitution är en världsomspännande företeelse, administrerad av brottslingar som har enorma finansiella tillgångar och uppenbarligen är bättre organiserade än polisen. De blir tydligen bättre och bättre på att organisera sig och anses ha blivit duktigare på att skapa kontaktnätverk än de flesta polismyndigheter. Interpols arbetsgrupp mot sexuella övergrepp mot barn påstått att polisen hittills har brytt sig mer om bilstölder än om barnprostitution. Brister i organisation och nätskapande är naturligtvis allvarligt, men det tror jag säkert grundar sig på bristande prioritering. Jag undrar vad justitieministerns kommentar är till en så allvarlig kritik från ledaren för Interpols arbetsgrupp?
Herr talman! Jag är inte säker på om frågan gällde det internationella arbetet - det totala världssamfundets sätt att arbeta med frågan om barnprostitution - eller om det var det arbete vi bedriver i Sverige. Jag väljer att uppfatta den så som att den gäller förhållanden i Sverige. Den svenska polisen ägnar dess bättre onekligen betydligt mera tid åt bilstölder än barnprostitution. Anledningen till det är ju att vi har mycket litet av barnprostitution, om än något, i Sverige. Däremot har ungefär en tredjedel av all brottslighet anknytning till bilar. Barnprostitution är ett problem ute i världen. Vi i Sverige, med det internationella engagemang som vi har inte minst när det gäller barn, har engagerat oss. Jag vill i detta sammanhang påminna om att Sverige kommer att vara värd för en stor konferens som kommer att äga rum i Stockholm i augusti månad i år som rör sexuella övergrepp på barn - bl.a. barnprostitution.
Därmed är frågestunden slut. Jag tackar statsråden för att de har velat komma hit och svara på ledamöternas frågor.

Herr talman! Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser redovisats varje år för att ge riksdagen möjlighet att följa utvecklingen. I propositionen om jämställdhetspolitiken inför 90-talet angavs mål för att öka andelen kvinnor i statliga styrelser. Målen var 30 % kvinnor till 1992 - det målet är redan uppnått - 40 % kvinnor år 1995 och en jämn könsfördelning 1998. Anledningen till att jag i dag vill informera om läget är att redovisningen sedan starten har ägt rum i samband med att budgetpropositionen överlämnats i januari. Som bekant presenteras inte nästa budgetproposition förrän i september. Så länge kan den här nu aktuella lägesrapporten inte vänta. Det är alltså bakgrunden till dagens muntliga avrapportering. Vad har då hänt när det gäller kvinnorepresentationen med statliga styrelser? Det är med glädje jag kan konstatera att vi har uppnått det andra etappmålet med god marginal vad gäller de centrala styrelserna. Målet var 40 % kvinnor. Den 1 juli 1995, som är mättillfället, fanns det 42 % kvinnor i de centrala myndighetsstyrelserna. Precis som föregående år är det styrelser som sorterar under Social och Kulturdepartementet som ligger högst med 53 respektive 50 % kvinnor i sina styrelser. Arbetsmarknadsdepartementet har ökat mest med 8 procentenheter.

Det är en process som visat sig vara av väldigt stor betydelse för utvecklingen i riktning mot ökad kvinnorepresentation. Det gäller på en rad områden och nivåer - alltså inte bara när det gäller kvinnorepresentationen i statliga styrelser. De regionala styrelserna har dock inte hunnit lika långt som de centrala. Den 1 juli 1995 hade de 34 % kvinnor i sina myndighetsstyrelser. Men även i detta fall handlar det om en ökning med 3 procentenheter jämfört med året innan, dvs. en ökning från 31 % 1994 till 34 % 1995. Jag vill i det sammanhanget nämna att regeringen inte har lika stora möjligheter att direkt påverka utvecklingen när det gäller de regionala styrelserna. De här styrelserna utses på annat sätt. Bl.a. påverkar valutfallet sammansättningen av länsstyrelsernas styrelser. Jag kan tillägga att förändringar som har vidtagits efter det senaste mättillfället, framför allt det faktum att länsarbetsnämndernas styrelser numera utgörs av hälften kvinnor och hälften män, redan har påverkat de regionala siffrorna i rätt riktning. Till detta återkommer vi vid nästa redovisningstillfälle. Sammanfattningsvis: Kvinnorepresentationen i statliga myndighetsstyrelser på regional nivå har sedan startåret 1988 ökat från 15 % till 34 %, dvs. kvinnorepresentationen har mer än fördubblats. På central nivå har kvinnorepresentationen gått från 28 % till 42 %, vilket alltså är bättre än det uppställda målet. Ökningen av andelen kvinnor i de centrala styrelserna hade förmodligen dessutom kunnat vara ännu större. Utvecklingen här har emellertid påverkats av vissa oklarheter kring myndigheternas ledningsformer. Många styrelser har fått sina tidigare förordnanden förlängda med sex månader fr.o.m. den 1 juli 1995 i avvaktan på beslut om myndigheternas ledningsformer. I normala fall hade styrelserna nyförordnats för en betydligt längre tid. Vid nästa mättillfälle kommer detta säkerligen att ha gett ytterligare genomslag i kvinnorepresentationen när det gäller centrala statliga myndighetsstyrelser. Från forskningen och genom erfarenheter från andra länder, t.ex. Norge, vet vi att det är lättare att komma upp till en kvinnorepresentation på 30-40 % än att komma vidare, dvs. över 40-procentsgränsen. Därför är det särskilt glädjande att den här positiva utvecklingen för kvinnorepresentationen fortsätter och att vi nu alltså har kommit upp i 42 % i de centrala styrelserna. Själv tycker jag att jämställdhetsarbetet hittills visar vilken betydelse synligheten har för kvinnorepresentationen. Könsuppdelad statistik och öppna och synliga nomineringsprocesser tillsammans med en stark vilja att åstadkomma resultat leder också till förändring. Det betyder självfallet inte att vi kan slå oss till ro och tro att kvinnorepresentationen kommer att öka alldeles av sig själv. Framgången beror självfallet inte heller bara på regeringens insatser, utan detta är ett gemensamt arbete, i vilket de politiska partierna, arbetsmarknadens parter, m.fl. har ett stort ansvar. Från regeringens sida kommer vi bl.a. att fortsätta att kräva en ökad andel kvinnor i sådana styrelser där de är underrepresenterade. Det innebär att vi också i fortsättningen när vi erbjuder partierna en plats i en styrelse eller kommitté kommer att be om två namnförslag, en man och en kvinna, för varje erbjuden plats.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för den här redogörelsen. Jag har en del funderingar och frågor. En fråga är: Hur ser utvecklingen ut när det gäller kvinnorepresentationen i fråga om organisationer och verksamheter i samhället som är typiskt manligt dominerade? Har det gjorts några framsteg därvidlag i deras nomineringsarbete? Finns det några som så att säga utmärker sig i att ha uppnått en jämnare könsfördelning i sin nominering till platser i nämnder och styrelser? Det vore intressant att få veta, för på så vis kan man se om det händer något i det här sammanhanget.
Herr talman! Vad gäller den första frågan spelar det roll vad det är för typ av organisation. Från en mycket manligt dominerad organisation är det svårare att få fram kvinnliga kandidater. Det är därför vi tilllämpar principen att begära in både en kvinnlig och en manlig kandidat. På så vis kan vi pressa på i den här processen. Låt mig nämna ett exempel från en vanligtvis mycket manligt dominerad verksamhet, nämligen skogsvårdsstyrelserna. Det dräller inte av kvinnor inom den här sektorn. Likväl har kvinnorepresentationen i skogsvårdsstyrelsernas styrelser mellan 1994 och 1995 ökat med 11 procentenheter. Kvinnorepresentationen är fortfarande låg, men det är ändå fråga om en mycket kraftig ökning. Så även i mycket manliga verksamheter och organisationer upptäcker man att det finns kvinnor att nominera när man utsätts för tryck.
Herr talman! Jag har förståelse för metoden att både en kvinnlig och en manlig kandidat skall föreslås, men jag kan också se problem med det förfaringssättet. Min fråga är: Om en organisation inte nominerar en kvinna och en man, avser regeringen då - apropå föregående debatt - att låta platserna stå tomma? Det var glädjande att höra vad civilministern hade att säga om skogsvårdsstyrelserna. Jag känner flera kvinnor som är skogsägare, och jag hoppas att de blir fler.
Herr talman! Jag hörde inte föregående debatt, men jag kan ju säga att om Vänsterpartiet bara nominerade män och regeringen sedan valde att låta platserna stå tomma tror jag att upprördheten skulle bli stor. Jag tror inte att vi kommer att agera på det viset. Däremot kommer vi att mycket tydligt informera om hur olika partier och organisationer agerar, dvs. om man väljer att enbart nominera t.ex. män.
Herr talman! Min fråga anknyter till det Björn Samuelson tog upp i sitt senare inlägg, nämligen principen att nominera en man och en kvinna till varje post som ett parti får möjlighet att besätta. Jag representerar ett parti som har denna ordning programfäst. I det kristdemokratiska jämställdhetspolitiska handlingsprogrammet förordar vi den typen av nomineringsförfarande, dvs. att nominera en kvinna och en man till varje post i statliga nämnder och styrelser. Självfallet nominerar vi kristdemokrater alltid på det sättet när vi får en förfrågan från regeringen. Uppenbarligen gör inte alla partier det. Jag skulle vilja ha en ytterligare kommentar från jämställdhetsministern till detta faktum. Jag undrar också vad regeringen tänker göra för att försöka vinna uppslutning för den viktiga nomineringsprincipen.
Herr talman! Jag vill nog hävda att vi har vunnit en stor respekt och uppslutning kring den nomineringsprincipen. Sedan finns enstaka undantag och framför allt ett parti som inte riktigt fullt ut accepterar denna princip, men då är det det partiet, Moderata samlingspartiet, som mäler sig ur den gemenskap som vi andra har samlats kring.
Herr talman! Jag har några frågor. För det första skulle jag vilja ha något ytterligare sagt om de områden där det finns uppenbara problem att få en jämn nominering. Den erfarenhet som i vart fall har funnits tidigare har varit att i vissa typer av styrelser har det varit väldigt svårt. Jag skulle gärna vilja höra om det läget fortfarande råder och om hur det ser ut. För det andra skulle jag gärna vilja veta hur ofta regeringen använder sig av möjligheten att skicka tillbaka nomineringar till partier därför att de nominerade har fel kön. För det tredje undrar jag om statsrådet har uppfattat om det finns någon konflikt i något sammanhang när det gäller ambitionen att nå jämställdhetsmålen och de höga krav på kunnande och kompetens som ställs i den här typen av styrelser.
Herr talman! Som jag uppfattade det frågade Beatrice Ask efter exempel på verksamheter och styrelser där det har varit knepigt att få fram kvinnliga kandidater. Jag tror att skogsvårdsstyrelserna är ett bra exempel på detta. Det är fortfarande ändock en mycket mansdominerad verksamhet. Man ligger ganska lågt när det gäller kvinnorepresentationen jämfört med andra myndighetsstyrelser. Likväl har man gjort en väldigt kraftig förbättring. Jag tror att det har att göra med att vi har satt fokus på behovet av att ha en stark kvinnlig representation även på detta område. Den andra frågan gällde om regeringen har skickat tillbaka namn som har nominerats av partierna om det bara har varit fråga om män. Jag har inte hela historien klar för mig - jag har ju inte varit jämställdhetsminister i mer än några månader. Men jag vet att vi har fört en diskussion i regeringskretsen kring detta. Det har förekommit olika typer av kontakter med partikanslierna om det bara har nominerats män. Såvitt jag kommer ihåg har vi ju godtagit partiernas nomineringar i slutändan. Men visst har det förekommit kontakter, och det gäller inte bara kontakter med partier utan det gäller också kontakter med organisationer som har haft svårt att uppfylla vår önskan om både en kvinna och en man.
Herr talman! Det är ju bra om regeringen inte har haft så stora bekymmer med detta. Den tidigare regeringen hade ibland det. Jag tror ändå att det är lätt att hitta en del områden. Därför är det viktigt att synliggöra dessa. Det handlar ju faktiskt om den segregerade arbetsmarknaden och den segregerade utbildningen. Man analyserar därför problemen i ett litet längre perspektiv och kan behöva veta hur det ser ut. Det finns ju ett område som är ett bekymmer när det gäller att utse människor till olika poster och det handlar om landshövdingarna. Där var ju vi i Moderata samlingspartiet länge de enda som föreslog kvinnliga landshövdingar. Det kan vi väl räkna oss till godo, om vi nu får kritik i andra avseenden. Det är bra att vi får en redovisning så att vi fortlöpande kan diskutera jämställdhetsmålen och hur människor till de olika styrelserna utses. Jag får tacka för svaren.
Herr talman!

Det förnekar jag inte. Även om fördyringarna ännu inte är dramatiska finns det all anledning att följa dem med stor uppmärksamhet. Det som inger bekymmer är naturligtvis att många av de personer som ville hålla Sverige utanför det europeiska samarbetet nu också vill behålla vallgraven mellan Skåne och Danmark. Initiativet till dagens debatt har de facto tagits av dem som motsätter sig en bro över Öresund och därmed i praktiken motverkar miljöförbättringar, stärkande av arbetsmarknaden och av förutsättningarna för konkurrenskraft för ett antal mindre och medelstora företag. Det är också dessa personer som i praktiken motsätter sig förstärkandet av den svenska järnvägens konkurrenskraft, inte minst när det gäller godstraderna ut till kontinenten. Det finns anledning att följa dagens utveckling på kostnadssidan. Det finns anledning att med stor uppmärksamhet följa att tillsynen på miljöområdet utövas till punkt och pricka så att de mycket hårda miljökrav som ställts upp också leder till de resultat som vi eftersträvar. För mig representerar Öresundsbron egentligen ingen möjlighet för malmöborna att lättare kunna åka till Tivoli. För mig representerar Öresundsbron i stället en viktig länk i svenska företags konkurrenskraft ute i Europa. De svenska små och medelstora företagen ligger ofta ocentralt i förhållande till sina stora avnämare runt om i Europa. Många av bilindustrins underleverantörer ligger grupperade runt de stora monteringsfabrikerna. Skall vi kunna arbeta och konkurrera från Sverige fordras mycket snabba och kontinuerliga förbindelser ner till Centraleuropa. Då går det inte att ha godstransporter som ligger och guppar på Östersjön under ett antal timmar, utan då behöver man snabba godståg med 200-400 kilometers fart och som kan utnyttja Öresundsbron eller någon annan förbindelse för att snabbt, säkert och i rätt tid kunna vara på plats vid respektive monteringsfabrik. Därmed är det för tågets konkurrenskraft centralt att det finns en Öresundsförbindelse. Därför är det viktigt att den blir byggd, men den måste byggas på ett miljöriktigt sätt. De krav som har ställts upp när det gäller Öresundsbron har varit utomordentligt hårda. Man kan nog säga att de olika kontrollåtgärder som vidtas är de strängaste och hårdaste som har vidtagits i något liknande projekt. Självfallet skall reglerna följas. Självfallet måste vi försöka att se till att vi även framöver kan kamma hem de miljöförbättringar som minskade utsläpp från färjetrafiken, de skärpta avgasregler för de bilar som passerar och de ökade vinster som vi kan göra på miljöområdet innebär. Detta bidrar till väsentligt stärkt konkurrenskraft för järnvägen och transporter från avlägsna delar till stora delar av Europa. I dag kan man säga att transporttiden mellan Skåne och Hamburg är 16 timmar. Den tiden kommer att kunna reduceras väsentligt. Pendlingstiden från Skåne till Köpenhamnsområdet kommer att ligga på mycket korta tider, ner till 40 minuter. Det kommer att leda till att vi får en breddad arbetsmarknad där fler människor kan komma i arbete i rätt yrkesutövning. Därmed skapas det en välfärdsvinst. Regionen runt Öresund får ökad konkurrenskraft gentemot andra starka regioner ute i Europa. Just tåget får då en mycket stark ställning i infrastrukturen när det gäller att knyta upp stora delar av Danmark med södra Sverige i form av kort pendligstider, något som det i alla avseenden är utomordentligt angeläget att kunna åstadkomma. Jag förnekar inte att färjetrafiken har sin funktion att fylla även i framtiden, alldeles självklart. Men det finns i dag en tendens att man bortser från att färjetrafiken de facto har negativ miljöpåverkan genom de utsläpp som genereras vid trafiken över Öresund. Köpenhamnsområdet, och Malmöregionen skapar just den tillväxtregion i södra Sverige som inte minst med hänvisning till de sysselsättningsproblem som finns där är utomordentligt angelägen. Det blir ett effektivare utnyttjande av bostadsmarknaden. Som jag sade blir det en bredare arbetsmarknad men kanske inte minst en sammanbindning av teknik och högskolor. Det kommer att öka dynamiken och förutsättningarna för att uppnå en kritisk massa för att därmed i allt högre utsträckning komma upp på den forskningstekniska spetsen på toppen som är så viktigt för att försvara svensk konkurrenskraft. Herr talman! Öresundsbron är i dag ingen fråga som skall avgöras av om en tillsynsmyndighet har varit tillräckligt effektiv i tillsynen av miljöfrågorna i samband med byggnationen eller av eventuella överdrag i budgeten. Det måste i stället ankomma på regeringen att tillse att man med mycket stor noggrannhet följer kostnadsutvecklingen, så att inte garantiåtagandet för det lån som skall tas upp behöver infrias. Jag noterar att kostnadsöverdraget i dag är utomordentligt begränsat och att det endast marginellt förskjuter kalkylen. Men sådana här stora infrastrukturprojekt finns det alltid anledning att följa med mycket stor uppmärksamhet. När det gäller de omdebatterade spelen i samband med muddringarna finns det all anledning att ta kritiken på allvar, vilket vissa uttalanden redan tyder på har blivit fallet. Men det finns också all anledning att arbeta vidare med de positiva miljöförbättringar som just byggandet av Öresundsbron innebär.

Herr talman! Brokalkylen sprack, och det innan de egentliga byggarbetena har kommit i gång. Miljöövervakningen sprack den också, och projektets båda miljökonsulter har i protest hoppat av. Jag kan inte påstå att jag är särskilt förvånad. Inget av dessa besked kommer som någon överraskning för oss i Centerpartiet. Det är bara min blygsamhet som förbjuder mig att säga: Vad var det vi sade! I Öresundsbroprojektet har miljön hela tiden satts på undantag. Senast gällde det miljöövervakningen. Statens geologiska institut skall kontrollera sedimentspillet i samband med muddringen. Muddringen är en av de från miljösynpunkt känsligaste sekvenserna under hela byggtiden. Därför är det naturligtvis oacceptabelt att kontrollen inte fullföljs på föreskrivet sätt. En oberoende kommission bör omedelbart tillsättas för att syna hela projektet ur både miljömässig och ekonomisk synvinkel. Broprojektets ekonomiska glädjekalkyler håller inte. Notan för gigantiska byggnadsprojekt av detta slag brukar sluta på ca 50 % mer än beräknat på grund av successiva fördyringar. Att broprojektet redan innan det egentliga arbetet har kommit i gång visar sig bli 2 miljarder eller 10 % dyrare är ytterst allvarligt. Den ekonomiska bilden försöker man försköna genom att ange beloppen i danska kronor och ett penningvärde som gällde för fem år sedan. Kostnaden för kusttill-kust-delen, dvs. själva bron, är i svenska kronor och med dagens penningvärde uppe i närmare 20 miljarder. Då är alltså inte landanslutningarna på den svenska sidan inberäknade. Det enda säkra som man kan säga om landanslutningarna är att det kring dem råder total förvirring. När broavtalet mellan Sverige och Danmark slöts var uppenbarligen båda regeringarna så uppfyllda av förtjusning över prestigeprojektet som snart skulle resa sig upp ur vattnet att man fullständigt struntade i landanslutningarna. Att Sydvästskåne är Sveriges mest förorenade region, framför allt beroende på biltrafiken, var det ingen som funderade över. Inte heller funderade man över det oerhört viktiga faktum att det för svensk industri och företagsamhet är ett nödvändigt livsvillkor att transporter till och från Europa kan fungera på ett smidigt sätt. På den svenska sidan finns inga beslut, ingen ordentlig planering, ingen finansiering, ingenting som gäller i dag. I den ursprungliga budgeten finns 1,9 miljarder svenska kronor i 1990 års penningvärde för att bygga järnväg-motorväg från brofästet till Fosieby samt en upprustning av Kontinentalbanan med dubbelspår. Men ingen har brytt sig om att ta reda på vilka konsekvenser detta får för stadsmiljön i Malmö. Längs Kontinentalbanan bor drygt 10 000 personer som redan i dag är svårt störda av tågtrafiken. När bron öppnas medför trafikökningen på Kontinentalbanan så stora störningar för de kringboende att det enligt Koncessionsnämnden är oacceptabelt. Ärendet ligger hos regeringen för beslut. Malmöpolitiker hävdar att lösningen är att på natten tillåta godstrafik genom Citytunneln - den lokala tunnelbana som man nu tror skall lösa alla Skånes trafikproblem. Lager ständigt på väg och det logistiska synsättet med just in time-leveranser rimmar illa med att godstransporter skall stå i Malmö hela dagen i väntan på att nattetid släppas in genom Citytunneln. Alternativt kan de ta sig fram på Kontinentalbanan i 50 km/tim. Det finns bara ett sätt att klara av den för hela landet så viktiga godstrafiken förbi Malmö, nämligen att bygga ett nytt yttre spår. Detta är beräknat till en kostnad av 2 miljarder. Men detta, påstår planerarna, hänger ihop med Riksbangård Syd som inte kommer att bli föremål för något beslut förrän långt in på 2000-talet. Om man då först har byggt Citytunneln, beräknad till dryga 5 miljarder, ja, då finns det inga pengar kvar till något yttre spår. För övrigt finns det inte heller något gods att frakta på spåret, för det har vid det laget övertagits av lastbilstrafiken. Så var det med den uppmuntran gentemot tågtrafiken! Det finns inga bra lösningar vad gäller landanslutningarna, vare sig för Malmö stad, för regionen eller för brokonsortiets ansträngda ekonomi. Den totala bristen på planering och ett detaljerat mellanstatligt avtal som föregripit miljöprövningen har skapat detta svåra dilemma som kan komma att fördyra projektet med ca 10 miljarder. Brokalkylen har redan spruckit och ytterligare ökade kostnader är att vänta. Avgiftsfinansieringen, som redan tidigare skarpt kritiserats av både det danska och det svenska riksrevisionsverket, kommer inte att hålla - i synnerhet inte om miljömålen samtidigt skall uppfyllas. I slutändan lär kostnaderna för bron komma att belasta statens budget. Projektet måste nödbromsas och en oberoende kommission tillsättas för att syna de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna. Med största sannolikhet skulle detta leda till att avtalet med Danmark måste omförhandlas. De avtalade landanslutningarna på den svenska sidan gäller ju inte längre, och den nya planeringen, eller snarare bristen på planering, får till följd åtskilliga miljarder i ökade kostnader. Hela broprojektet är ett dårskapens projekt som också skall ses i ljuset av den pågående saneringen av statens budget. T.ex. har riksdagen på regeringens inrådan beslutat att vi inte har råd att avsätta futtiga 300 miljoner för alla de enskilda vägar som är en förutsättning för fungerande kommunikationer i stora delar av vårt land. T.ex. måste Socialdepartementet spara några miljoner, förmodligen genom att avskaffa de personliga assistenter som är en förutsättning för att många gravt handikappade skall kunna leva ett någorlunda värdigt liv. Samtidigt tillåter sig regeringen och andra betongpolitiker att i mångmiljardrullningar spela hasard med svenska folkets pengar och med miljön för ett förlegat prestigeprojekt i betong som dessutom är en usel trafiklösning. Herr talman! Skammens rodnad borde färga dessa politikers kinder i dag.
Herr talman! Den kostnadsfördyring som har kommit är mycket begränsad, men den skall självfallet mötas med mycket stor respekt och mycket stor vaksamhet. Jag vill notera att Öresundsbron byggs för privata pengar med statlig garanti. Den skall finansieras av dem som trafikerar bron. Den skall kunna skapa ett konkurrenskraftigt svenskt järnvägsnät och är därmed central för de svenska mindre och medelstora företagens förmåga att konkurrera ute på kontinenten. Den skall ge snabba och bra transporter och självfallet även klara bra miljökrav. Den miljöprövning som har skapats kring Öresundsbron är unik i Sverige. Då skall vi också låta tillsynsmyndigheterna se till att miljökraven följs. Man skall inte obstruera fattade beslut och låta riksdagen ta över myndigheternas hantering av det som åligger dem. Vi skall granska myndigheterna. Vi skall inte sätta oss i deras ställe. Herr talman! För mig är detta centralt: Sysselsättning, konkurrenskraft, konkurrenskraftiga tåg och därmed bra miljö.
Herr talman! Jag är rädd att jag måste säga att Per Westerberg nog har missuppfattat Öresundsbrons betydelse för företagsamheten i Sverige. Alldeles nyligen har två doktorander vid Lunds universitet skrivit en doktorsavhandling omkring detta ämne. De har under hela förberedelsetiden visat att det över huvud taget inte finns någon som tänker använda Detta beror på flera olika saker. Europas karta har ritats om sedan projektet startade på allvar och Öresundsbron började byggas. Europa ligger numera längre österut än förut, något som de flesta torde ha uppmärksammat. Malmöregionen är en svår propp för godstrafiken. Det är det jag vill belysa. Det är oerhört viktigt att vi kan lösa det fruktansvärda problemet runt Malmö. Det blir fullständigt omöjligt att ta sig förbi Malmö med dessa godståg som skall ner till Europa - och för övrigt går alltså närmaste väg till Europa via Trelleborg och Ystad. Inte nog med proppen i Malmöregionen. Vi har också det faktum att godståg som åker över Öresundsbron via Danmark får en 17 mil extra lång sträcka. Sedan hamnar de bara i trafikinfarkten runt Hamburg. Inte heller detta är, som jag sade, något som de som skickar gods till Europa är speciellt intresserade av med tanke på just in time-logistiken. För företagsamheten verkar inte denna bro speciellt intressant eller spännande att använda. För övrigt måste jag fråga Per Westerberg: Om nu den här bron är en så otroligt bra affär, varför behövs då statsgarantierna? Är Per Westerberg beredd att ställa upp på vårt förslag att dra tillbaka statsgarantierna.
Herr talman! Ingångna avtal skall hållas. Det gäller även för politiker och för Sveriges riksdag. Självfallet skall garantier ligga kvar som en gång har lämnats. Avgifter för garantier skall självfallet betalas i den mån de uppkommer. Sedan är jag något förvånad över att Centerpartiet har denna långa plädering för gods på lastbil. Det är något uppseendeväckande om det är det man vill satsa på ur miljösynvinkel. För mig är det centralt att vi, om vi skall klara godsproblemen och trafikansamlingen i Europa under kommande årtionden, får fungerande, snabba järnvägsförbindelser. Öresundsbron är naturligtvis en mycket central del i detta. Det är miljömässigt utomordentligt viktigt att vi klarar detta. Det är samtidigt väldigt viktigt för svenska företag. Jag har träffat ett stort antal företag som behöver de snabba och säkra transporter ner till Europa som bl.a. snabba godståg kan innebära. Med tanke på breddningen av arbetsmarknad, utbildningsmarknad och bostadsmarknad runt Öresund är detta självfallet en mycket viktig regional fråga. Det handlar om att utveckla denna region som faktiskt träffats ganska illa under senare år.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att Per Westerberg är mer intresserad av att till varje pris försvara sin del i detta betongprojekt som egentligen inte behövs än av att lyssna på fakta och på vad andra säger. Jag tror över huvud taget inte att det finns någon i den här salen som har hört mig säga att jag vill uppmuntra lastbilstrafik. Jag sade precis tvärtom. Det är alltså fortfarande så att man, för att lösa problemet med godstransporterna till Europa, måste lösa problemet med landanslutningarna runtomkring Malmö. Det skrivna avtalet mellan Danmark och Sverige stämmer inte längre. Alltså vore det absolut vettigaste för att få till stånd bra och fungerande godstransporter på järnväg till Europa helt enkelt att omförhandla detta avtal. Vi på den svenska sidan skall inte behöva stå fullständigt ensamma med alla dessa kostnader. Den tid på 16 timmar som det, som Per Westerberg talade om i sitt huvudanförande, i dag tar att komma till Europa med gods, finns det ingen möjlighet att minska via bron. Däremot går det via färjetransporter. Tåg och färjetransport från Trelleborg direkt till Tyskland kommer med de nya snabbfärjorna att ta fyra timmar. Det kallar jag säkra, snabba, just in time-transporter med svenskt gods för exportnäringen. Det är det vi måste satsa på. Följaktligen kommer vi att behöva en omförhandling för att få detta att fungera ekonomiskt för Sverige.

Herr talman! Jag har nu läst regeringens skrivelse om Öresundsbroförbindelsen och ekonomin. Jag tänker i dag diskutera just ekonomin. När det gäller miljöfrågorna kring det här projektet har Vänsterpartiet tidigare vid ett flertal tillfällen framfört kritik. Vi har också tidigare avfärdat hela projektet endast på grund av miljöfrågorna. Jag tänker dock fortsätta att bolla litet med siffror, precis som Kerstin Warnerbring gjorde före mig. Jag tror att det är viktigt att vi från början diskuterar samma siffror. Därför vill jag räkna om litet. Kostnaden för kust-till-kust-delen, som är en del av projektet, beräknar regeringen i sin skrivelse till 14 miljarder. Då är värdet, precis som Kerstin Warnerbring sade tidigare, i danska kronor, och i 1990 års penningvärde. Med hjälp av Öresundskonsortiet har vi räknat om siffran, och den hamnar i dagens penningvärde på 19 eller 20 miljarder svenska kronor. Om vi går över på nästa del av projektet, nämligen de svenska landanslutningarna, redovisas i skrivelsen en totalsumma på 1,9 miljarder svenska kronor. Den summan är beräknad utifrån prisnivån och värdet på kronan från juli 1990. Om vi i stället räknar med dagens penningvärde hamnar vi på en summa på ungefär 2,3 miljarder. Den sista biten av projektet ligger på den danska sidan. Där beräknas summan till 6,7 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde. Den totala summan skulle alltså bli ungefär 27 miljarder kronor. Varför pratar vi inte om den summan när vi diskuterar Öresundsbron, för det gör vi ju inte? Det är en konkret fråga. Om vi går vidare i resonemanget så har Riksrevisionsverket 1994 räknat ut att den genomsnittliga fördyringen av infrastrukturprojekt på vägsidan varit ungefär 86 %. För järnvägar har fördyringen varit ungefär 20 %. Om jag verkligen är försiktig och räknar med en fördyring för hela detta projekt med bara 20 %, innebär det en fördyring med 5,4 miljarder kronor. Totalsumman hamnar då på 32-33 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde. När det gäller räntekostnaden för projektet räknar konsortiet med en totalskuld på 30 miljarder kronor år 2000, om inget ytterligare försämrar situationen. Inklusive en trolig fördyring blir summan i stället 40 miljarder kronor. Kan kommunikationsministern bekräfta att projektet i Öresundsregionen troligtvis kommer att kosta runt 30-40 miljarder kronor? Det är min slutsats efter det att jag fört ihop de olika delprojekten, lagt ihop summorna till en totalsumma och haft kontakter med Öresundskonsortiet. Jag undrar vad vi skulle ha kunnat göra med pengarna i stället. Det är ganska uppenbart att pengarna skulle kunna göra nytta på andra områden. Utan att fördjupa mig alltför mycket i vad de skulle kunna användas till kan jag nämna några områden. Vi kan ta en diskussion om avvecklingen av kärnkraften. Vi kan satsa på forskning kring miljöfrågor. Vi kan bygga upp Sveriges ekonomi genom att stötta kommunuer osv. Att prioritera ett bygge av den här storleken inom vägtrafiken i dagens läge är inte bra. Vi borde inte prioritera en så här stor infrastruktursatsning. Sveriges ekonomi är fortfarande i kris, arbetslösheten är fortfarande alldeles för hög. I en sådan situation är det ytterst viktigt att vi satsar de pengar som vi har på rätt projekt. Att skuldsätta denna region med 30-40 miljarder kronor för ett onödigt projekt är faktiskt ett hot mot en varaktig sysselsättning. Vi har dessutom inte råd med det här projektet. Frågan är alltså: På vilket sätt skall vi använda dessa 30-40 miljarder för att bäst gynna svensk tillväxt, om man nu vill diskutera det, eller en varaktig sysselsättning? Öresundsbron blir en regional förbindelse. I princip kommer ingen internationell trafik att använda sig av bron. Åkerinäringen har räknat ut att det blir en ökad transportsträcka på 20 mil. Det är den siffra som jag har hört, men det är möjligt att det är 17 mil. Det spelar inte så stor roll om det är 17 eller 20 mil. Det är den regionala trafiken som kommer att finansiera projektet, om allt går som det är tänkt, genom avgifter. Om det går snett är det den danska staten och den svenska staten som står för garantierna. Därför borde vi titta litet närmare på finansieringen, dvs. beräkningen av antalet bilar som kan tänkas passera över sundet via bron. Enligt de trafikprognoser som gjorts kommer trafiken att omfatta 6 400 personbilar och 1 000 lastbilar per dygn år 2000 när bron beräknas vara klar. I proposition 1990/91:158 har regeringen i stället avrundat uppåt utan motivering och anger en totaltrafik på 8 000-10 000 fordon per dygn. Även brons negativa miljöpåverkan har naturligtvis ekonomiska effekter. Vägverket bedömer enligt sin årsredovisning 1994 att utsläppen av koldioxid från vägtrafiken kommer att öka med 8 % från 1994 till år 2000 - detta tvärtemot riksdagens mål och svenska åtaganden vid t.ex. Riokonferensen. Att åtgärda detta blir naturligtvis dyrare om man bygger fler motorvägar och räknar med en ökad vägtrafik. Och konsortiet räknar med en ökad trafikvolym på 1,7 %, vilket ur miljösynpunkt inte kan accepteras. Med andra ord förstärker Öresundsbrobygget framtida konflikter. Möjligheten att nå de miljömål som vi redan har beslutat om och som sannolikt kommer att behöva skärpas ytterligare försvåras och fördyras av t.ex. stora satsningar på vägbyggen som förutsätter ökad biltrafik. Att stabilisera koldioxidutsläppen och sedan minska dem efter år 2000 kommer att bli svårt om vi inte tar dessa målsättningar på allvar redan nu. De senaste utredningarna kring trafik, miljö och klimathot pekar på att bränslepriserna måste höjas kraftigt och att vägtrafiken inte får öka. Snarare skall vägtrafiken minska kraftigt. Det blir en svår konfliktsituation. Att i detta läge finansiera ett brobygge med trafikavgifter verkar inte speciellt lyckat. Såvitt jag vet har miljöminister Anna Lindh för inte alls så länge sedan ganska klart och tydligt sagt att vi måste höja bensinpriserna, att bilismen måste minska. Varför skall vi då bygga en fyrfilig motorvägsbro för 5 000 fordon per dygn - det är kapaciteten? Kan ni åtminstone inte nöja er med en tvåfilig bro som räcker för 2 000 fordon? Jag tror inte att vi kommer upp till ens den trafikmängden på bron. Till sist vill jag ställa en fråga: Tror ni att de människor som bor i Öresundsregionen hade byggt bron om de hade fått bestämma vad man skulle göra med pengarna? Det tror inte jag.
Herr talman! Det gäller pengar som inte finns i dag. Det är inga pengar som riksdagen utan vidare disponerar, utan det är de som skall trafikera bron som skall betala. Vad Hanna Zetterberg med andra ord säger är att hon vill göra en speciell uttaxering på ett stort antal miljarder av ett antal människor runt Öresund. Pengarna skall sedan användas till det ena eller det andra tillväxtmålet eller till miljöinvesteringar. Jag noterar att Hanna Zetterberg vill ha en kraftig minskning av vägtrafiken. Det räcker med en stabilisering eller mera bränsleeffektiva bilar för att kunna klara en del av målen. Det går definitivt inte med någon förtida kärnkraftsavveckling. Jag noterar vidare att upphandlingar i samband med Öresundsbroprojektet sker med bindande anbud. Det är någonting man borde göra i betydande högre grad när det gäller Vägverket och Banverket för att kunna få ned kostnaderna och även få kontroll över kostnaderna. Det är konsortiet som får betala sina kostnader via vägtrafikavgifter. Miljömålen skall uppnås vad gäller bron och andra beslut som riksdagen har fattat. Det är en lång rad åtgärder - bränsleeffektivare bilar och ett antal andra saker - som måste vidtas. Självfallet måste vi klara vår kraftförsörjning på ett miljömässigt riktigt sätt. Att förstöra konkurrenskraften för svenskt näringsliv undandrar möjligheten att möta framtidens problem. Att förstöra möjligheterna för en samordnad arbetsmarknad i Öresundsregionen med bättre sysselsättning, bättre samarbete mellan högskolorna och därmed även bättre möjligheter att ta till vara resurserna - det är inte så man möter framtidens problem. Det gör man inte genom att sätta stopp och ta steg tillbaka. Det är egentligen en sann reaktionär politik att säga nej till allting och tro att problemen löser sig.
Herr talman! Det var ganska uppenbart att den regionala trafiken kommer att bekosta bron i fråga. Hur många bilar som kommer att färdas på bron är relativt osäkert, för att uttrycka det milt. Det innebär faktiskt att de människor som bor i regionen också är de som kommer att få betala. Det kan man tycka är rätt eller fel. Jag tycker fortfarande att man kan ställa sig frågan vad vi i stället skulle göra med pengarna. När det gäller att minska bilismen tror jag att Per Westerberg får tänka om litet. Det kommer inte att räcka med bilar som drar mindre bensin i framtiden. Vi behöver diskutera både bensinpriser och minskad bilism generellt sett. Jag hoppas att Per Westerberg kan tänka om på den punkten. I fråga om konkurrens fick Per Westerberg i en tidigare replik av Kerstin Warnerbring ett tydligt svar på hur det här påverkar konkurrensen, hur åkerinäringen ser på bron och hur den kommer att använda sig av bron. Jag tror att det räcker med det.
Herr talman! Vi är tillbaka vid att pengarna inte finns. Det finns inte i statskassan pengar som svenska riksdagen kan disponera och skänka ut åt det ena eller andra hållet. Det är de som eventuellt skall nyttja bron som skall betala för den. Därmed får vi in pengarna. Byggs det ingen bro, kommer inga pengar in, om det inte införs specialskatter för just Öresundsområdet. Där är ånyo upphandlingen effektiv. Därmed får man kontroll över kostnaderna och även kontroll över möjligheterna att klara bra förbindelser. Jag är fortsatt förvånad över att de som anser sig vara mera miljövänner än andra numera är så väldigt känsliga för åkerinäringen och så rädda för att järnvägen skall få snabba, bra och effektiva konkurrensförutsättningar när det gäller både persontransporter regionalt och fjärrgodset, som ju det här öppnar för steg för steg. Det ger dessutom god kapacitet. När det gäller miljömålen och fordonen tillhör jag dem som inte tror att det finns någon stor nedgång i bilismen i sig att vinka på; då slutar ju vårt samhälle att fungera. I stället handlar det om bränsleeffektiva bilar och om att stegvis arbeta med andra alternativa energikällor för bilar för att kunna klara ett väl fungerande samhälle, där vi har en tillväxt i ekonomin och där vi klarar välfärden och därmed vår ekonomi. Det kan vi knappast åstadkomma genom att dramatiskt minska bilismen och stoppa broar samtidigt som vi tror att vi bara genom att sitta i vårt lilla Sverige klarar alla problem.
Herr talman! Naturligtvis handlar det också om att ha bensinsnåla bilar, men vi behöver seriöst och allvarligt också titta på detta med en minskad bilism. Jag tror inte ett dugg att Sverige blir ett u-land om vi minskar bilismen. Sveriges budgetunderskott är relativt stort, och jag tycker att vi skall diskutera det. Jag tycker inte att vi har råd med den här bron. Vi har inte råd med den från ett ekonomiskt perspektiv, och framför allt har vi inte råd med den från ett miljöperspektiv. Hur täcker vi miljökostnaderna för bron? Det tycker jag är ett intressant sätt att diskutera detta. Av regeringens skrivelse framgår när det gäller kostnaderna för bron att redan nu har 715 miljoner kronor från reserven använts; och detta innan projektet egentligen har kommit i gång! Hur hög blir den här summan? Och hur mycket pengar tror Per Westerberg att vi får in genom bilavgifter på bron? Det är ju ytterst osäkert hur många bilar som över huvud taget kommer att färdas över bron. Den diskussionen måste vi ta.

Herr talman! Jag tackar Centerpartiet och Vänsterpartiet för bra redogörelser, men jag vill kommentera Moderaternas inställning i den här debatten redovisad av Per Westerberg. Bron beskrivs ju nästan som en mirakelkur. Den är bra mot allt. Det handlar då om att förbättra utbildningssituationen och bostadssituationen och om att lösa arbetslöshetsproblemen och problemen för svensk konkurrenskraft osv. Men är inte denna bro en aning överreklamerad? Miljöpartiet tog initiativ till den här remissdebatten utifrån de uppgifter som redovisas i skrivelsen om Öresundsförbindelsens ekonomi men också utifrån det faktum att två personer som haft nyckelpositioner inom konsortiet när det gäller arbetet med miljökontrollen inte längre kan fortsätta med sitt uppdrag på grund av bristande miljöhänsyn. Jag återkommer till detta. Sista gången Öresundsbron behandlades av trafikutskottet beställde riksdagen en uppföljning av broprojektets ekonomiska utveckling. Brons ekonomiska kalkyler har vid ett flertal tillfällen kritiserats och ifrågasatts inte minst i denna kammare av Miljöpartiet och andra brokritiker. Med tanke på hur mycket pengar det egentligen rör sig om är det synnerligen viktigt att riksdagen nu tar sitt ansvar för projektet och dess utveckling. Vad sägs då i regeringens skrivelse? Jo, man konstaterar att projektet hittills överskridit sin budget med mer än 2 miljarder svenska kronor enligt den reviderade budgeten. En viktig anledning är att entreprenörskostnaderna varit betydligt högre än man trott. I det här sammanhanget är det inte det minsta roligt att säga: Vad var det vi sade? Vi som har kritiserat bron har gjort det just därför att vi redan från början befarade en ekonomisk vansinnesspiral med broprojektet. Många år återstår innan bron är färdig, så vem vet hur mycket brons kostnader kommer att öka? Riksdagen har bemyndigat regeringen eller myndighet underställd regeringen att teckna statliga kapitaltäckningsgarantier, solidariskt med Danmarks regering, till konsortiet - främst som en bokföringsteknisk fråga. I skrivelsen kommenteras känsligheten i de brokalkyler som ligger, där även små faktorer kan innebära väsentliga förändringar i brons ekonomi. Är det rimligt att fortskrida med projektet under de omständigheterna? Enligt avtalet mellan Sverige och Danmark och enligt det beslut i frågan som fattats i Sveriges riksdag skall bron inte bli en börda för skattebetalarna. Med nuvarande kostnadsutveckling är dock hotet, om ett avtal på denna punkt inte följs, direkt överhängande. Också Danmarks industriminister har uttalat att bron i framtiden antagligen ankommer på skattebetalarna. Om riksdagen låter 2 miljarder kronor, som visserligen inte finns i statskassan, obehindrat galoppera i väg i detta skede undrar jag om allt om prat om kris och budgetunderskott bara är just prat och påhitt den dagen staten möjligtvis tvingas lösa in och infria de kapitaltäckningsgarantier som man utfäst. I och med Sveriges medlemskap i EU har Öresundsbron nu officiellt klassats som en länk av betydelse för de transeuropeiska nätverken och därmed fått ekonomiskt stöd. Detta ekonomiska stöd är dock inte garanterat fortsättningsvis och beskrivs i regeringens skrivelse enligt följande: "Öresundsbrokonsortiet anser det möjligt att kunna erhålla EU-bidrag för sin del av projektet om minst angiven i den s.k. reviderade budgeten. Men de antaganden konsortiet gör i frågan kan inte vara ett vettigt beslutsunderlag för riksdagen. Redan i detta skede har en stor del, närmare tre fjärdedelar, av reserven använts. Bara den generella reserven kvarstår. Om mera medel måste tas i anspråk avser regeringen att berätta detta för riksdagen. Enligt min och Miljöpartiets mening räcker det med nuvarande utveckling inte med en redovisning. Det finns all anledning att genomföra en ekonomisk granskning genom en oberoende expertgrupp, något som tidigare framförts som krav. Vi vill framföra detta krav igen. I väntan på att en sådan granskning sker av broprojektets ekonomiska utveckling vill vi att broprojektet stoppas. Jag har gjort det förr, och jag kan göra det igen - den hårdkokta repliken kan man tro kommer från en gammal västernfilm, men hör och häpna: Den kommer från ett pressmeddelande från Kommunikationsdepartementet. Kommunikationsminister Ines Uusmann kommenterar där och har stoppat utbetalningarna till kollektivtrafiksatsningarna i det berömda Dennispaketet till dess att finansieringsfrågan är löst. Uttalandet i pressmeddelandet rör samma pengar, fastän till Göteborgsöverenskommelsen. Då undrar jag: Om kommunikationsministern är så bestämd när det gäller finansieringsfrågan, bör då inte regeringens skrivelse ge en indikation om att oklarheter råder angående broprojektets finansiering? Jag vill här fråga socialdemokraterna och övriga broentusiaster: Är ni beredda att behandla broprojektet likvärdigt och att ställa hårda krav på klarheter i finansieringen i och med den reviderade budgetens resultat? Eller är så mycket prestige inpumpad i det här projektet att inga frågetecken kommer att tillåtas offentligt? Så till miljöfrågan, där nya fakta har framkommit. Björn O Gillberg, rikskändis och miljökämpe med sin osannolika kombination - han har ju trovärdighet hos industrin - har avsagt sig uppdraget som miljöansvarig för konsortiet. Anledningen är, uppger han, att man inte längre tar hänsyn till miljön i själva bygget. Enligt Björn O Gillberg finns det ingen tillförlitlig mätmetod för att veta hur mycket slam och spill som läcker ut vid muddringen. Miljökontrollanterna har nekats tillgång till information. Enligt dem finns det ingenting som säger att muddringens spill överskrider den av Vattendomstolen fastställda gränsen på 5 %. Björn O Gillberg och professor Carstens anger i en skrivelse till konsortiet att man systematiskt hindrats från att få insyn i verksamheten och att konsortiets ledning inte korrigerat de brister i miljöarbetet som miljökontrollanterna vid flera tillfällen påtalat.

Herr talman! Jag tycker inte att det är någon svaghet att riksdagen låter domstol fastställa miljökrav. Det är bra att man får en prövning och därmed uppställer de krav som skall åtföljas. Jag tycker också att det är bra att det är en tillsynsmyndighet som skall tillse att de utomordentligt hårda miljökrav som ställts upp följs. Jag förutsätter att så sker i även detta sammanhang. Jag respekterar och tycker att det är bra att Miljöpartiet börjar bekymra sig om när det blir kostnadsöverdrag i budgetar. Jag hoppas dock att det även sker när det gäller andra områden och att vi kunde få se litet mer av upphandling och litet mindre av egenregi-verksamhet så att vi får bättre kontroll på andra typer av infrastrukturinvesteringar eller inom andra kostnadsområden som riksdagen fattar beslut om. Man skall här notera att det överdrag som hittills har skett i ekonomiska termer är begränsat. Men självfallet skall man vara utomordentligt vaksam så att inga ytterligare överdrag sker. Vidare skall den planering för de anslutningar som nu håller på att beredas ske på ett bra sätt. För mig är det viktigt att den här bron byggs. Den löser självfallet inte alla problem - på intet sätt. Men det är en bidragande faktor för att förbättra arbetsmarknaden i hela Öresundsområdet, vilket är viktigt i det nuvarande sysselsättningsläget. Det är viktigt att svenska företag kan vara underleverantörer till industrin, och inte bara till svenska företag utan även på kontinenten. Det ger sysselsättning, utveckling och ekonomiska resurser. Jag vill se en konkurrenskraftig lastbilsnäring, vilket har talats mycket om här. Men jag vill inte sätta järnvägen på undantag. Den är mycket viktig - inte minst i Centraleuropa, med den trängsel som där råder - för att svenskt gods skall komma fram i rätt tid, med hög hastighet och till ett rimligt pris.
Herr talman! Per Westerberg sade att det är bra med en prövningsinstans, vilket vi inte på något sätt motsätter oss. Men om Per Westerberg hade lyssnat noga hade han kunnat höra att min kommentar gällde att den politiska majoriteten för att ta miljöhänsyn inte fanns i Sveriges riksdag, utan att det beslutet måste fattas av en domstol. Det hade varit mycket bättre om politiker hade kunnat ta det ansvaret, eftersom det är de som till syvende och sist beslutar om pengarna. Per Westerberg förutsätter att de, som han säger, synnerligen hårda miljökraven efterföljs vid muddringen. Här står ord mot ord. Björn Gillberg har tillsammans med professor Carstens lämnat in en skrivelse där de säger att så faktiskt inte sker och att det enligt det avtal som tecknats med entreprenören ställs lägre krav än vad som ställts i Vattendomstolens beslut. Här står alltså ord mot ord. Jag undrar därför hur Moderaterna kommer att agera i den här frågan. Vilket miljöintresse kommer Moderaterna att visa för att se till att miljöhänsyn tas till Östersjöns ekosystem och att Vattendomstolens beslut följs, om bron nu byggs? Vad gäller upphandling ber jag att få återkomma till den frågan. Det är anmärkningsvärt att Per Westerberg talar om överskridandet av budgeten i detta skede som begränsat. Det rör sig om 10 %, eller drygt 2 miljarder svenska kronor. Jag undrar vilka proportioner som det här är fråga om, när t.ex. besparingen inom svenska försvaret nu ligger på 4 miljarder.
Herr talman! Jag tycker definitivt inte att det är konstigt att svenska domstolar på respektive område tolkar lagen och uppställer utomordentligt hårda miljökrav när det gäller Öresundsbron. Jag tycker att det är bra. Jag vill tveklöst ha en bra miljö. Det är också viktigt att det utslag som nu har kommit med krav på miljön efterlevs. Jag har stor respekt för Björn Gillberg som person, även om han är kontroversiell i vissa sammanhang. Jag förutsätter att man här gör en adekvat uppföljning som tillser att fattade beslut, eller rättare sagt utslag, följs. När det sedan gäller överdraget för kostnaderna har jag klart markerat min oro för 10 % överdrag. Men vi har i denna kammare tyvärr sett mycket värre. Det ligger ändå inom de ramar som finns för projektet. Det finns anledning att markera att det inte ekonomiskt på något sätt äventyrar projektet, men det måste följas med stor uppmärksamhet. De positiva effekterna av projektet på miljöområdet är annars betydande med det regionaltågssystem som kan skapas i hela Öresundsregionen. Regionaltågen blir konkurrenskraftiga, eller t.o.m. mycket konkurrenskraftiga, godstågen blir konkurrenskraftiga, och vi får en bredare arbetsmarknad. Det är att möta framtidens problem med framtidens metoder, inte att bygga vallgravar mot omvärlden och tro att göra ingenting löser problemen. Det gör det inte.
Herr talman! Jag tolkar Per Westerbergs svar om adekvat uppföljning beträffande miljöhänsyn som att Moderaterna visst kommer att agera för att en miljöuppföljning kommer att ske. Är det så man skall tolka svaret? Är det vad som menas med adekvat uppföljning? Jag vill åter understryka att Miljöpartiet inte på något sätt menar att domstolar inte skall kunna förbehålla sig rätten att tolka lagen i de fall där en prövning är aktuell. Men jag vill ändå säga att det är bättre med politiker som tar miljöhänsyn än att man måste gå till domstol för att lösa frågan. Vad gäller konkurrenskraft vill jag tolka det som att Per Westerberg riktar en stark misstroendeförklaring mot miljörörelsen, som konstant motsatt sig bron. I så fall är miljörörelsen ute och cyklar, eftersom en i princip samlad miljörörelse har motsatt sig broprojektet.
Herr talman! Elisa Abascal Reyes ställde en direkt fråga till Centerpartiet. Den fanns det egentligen ett direkt svar på i mitt inledningsanförande. Men jag kan gärna återupprepa det, Elisa Abascal Reyes. Vi anser att en oberoende kommission borde tillsättas som synar både de miljömässiga och de ekonomiska konsekvenserna. Vi finner det inte otroligt att en sådan översyn skulle kunna leda till att avtalet med Danmark måste omförhandlas. Jag har speciellt fokuserat på att landanslutningarna på den svenska sidan inte längre stämmer överens med det avtal som är ingånget mellan Sverige och Danmark, och följaktligen borde detta omförhandlas.
Herr talman! Jag tackar för svaret från Kerstin Warnerbring. Vi från Miljöpartiet anser också att en oberoende kommission skall tillsättas. Men vi undrar om Centern, som för närvarande har ett samarbete med Socialdemokraterna, kommer att agera via detta samarbete för att stoppa det som nu sker. Det är intressant för oss andra som är kritiska till bron att veta om ni kommer att agera när ni har möjligheten att göra det. Hur pass långt är ni beredda att gå?

Herr talman! Vi den stora majoriteten skåningar har längtat efter, jobbat och slitit för, denna bro i över 100 år. Nu är den äntligen på väg, och det är utomordentligt välkommet att den kommer. Det finns många skäl för detta. Det är viktigt att regeringen kommer med en rapport när man får en förändring i de ekonomiska förhållandena. På det viset har uppföljningen skötts bra. Det är mycket begränsade ekonomiska bekymmer som denna skrivelse till riksdagen innebär. Öresundsbron är viktig både av internationella och lokala skäl. När det gäller den internationella trafiken handlar det framför allt om möjligheten att lösa problemen med de viktiga persontransporterna genom att ge Skåne en flygplats med förbindelser ut i hela världen, vilket vi saknar i dag. Nu har vi bara flyg till Stockholm. Vi får flygplatsen på nära avstånd, och vi får goda förbindelser. Den här förbindelsen löser problemen med persontransporterna på ett utomordentligt bra sätt. Även i IT-samhället är det människors möten som är viktiga för att skapa kreativitet. Bron är också oerhört viktig när det gäller de snabba godstransporterna. Massgodset skall gå en annan väg, men den är viktig för snabba godstransporter ned till den västra delen av den europeiska kontinenten, framför allt till Danmark. Det är mycket viktigt. Det är fel att ta massgodset på den här bron. Det skall inte gå med vare sig bil eller tåg här. Det skall gå med färjor från Trelleborg. Man skall inte inbilla sig att trafiken till östländerna har någon större betydelse i sammanhanget. 3 % av Sveriges handelsutbyte sker med östländerna. Den trafiken kommer att växa med tiden, men det är ingen stor trafik i dag. Detta kommer att knyta upp Sverige till det internationella europeiska höghastighetstågnätet och ger oss snabba förbindelser. När man har byggt färdigt även i fågelflygslinjen blir det två timmars transport från Malmö till Hamburg. Det är otroligt viktigt. Vi skall komma ihåg att Öresundsregionen, Hamburg och Berlin - tre utomordentligt viktiga tillväxtområden - ligger bara 30 mil från varandra. Det är samma sträcka som från Malmö till Nässjö. Här kan skapas en dynamik och en kreativ miljö som är fascinerande. Detta kommer att få stor betydelse lokalt, framför allt genom möjligheterna att bygga upp en bra regionaltågtrafik, som Per Westerberg talade om. Det viktiga här är inte folk som skall åka till Tivoli i Köpenhamn. Det viktiga är det faktum att man knyter ihop universiteten, dvs. universitetet i Lund, den kommande högskolan i Malmö, universitetet i Köpenhamn och universitetet i Roskilde. De tillväxtfaktorer som är viktiga i alla studier och mätningar är för det första universiteten och deras samverkan, storlek och kvalitet och för det andra goda personkommunikationer. Här får vi en möjlighet att skapa en region runt Öresund med 3,2 miljoner invånare. Vi får möjlighet att skapa Europas femte K-region. Det är något som är omöjligt om vi inte har en vettig förbindelse. Vi bör egentligen också se till att få en tunnel i H-H-leden för tågtrafik, men man måste börja någonstans. Trelleborg skall ha sina färjor. Med snabbfärjor knyts vi samman med Berlinregionen på ett bra sätt. Det är bra för Sverige att få mer än en expansiv, kreativ industriregion. Stockholmsregionen är bra. Kan vi få en stark region i Sydsverige och en stark region i Västsverige har vi ännu större möjligheter att hjälpa nödlidande delar av det här landet. Vi vet alltför väl hur alternativet med båtar i Öresund fungerar. För närvarande går inga av flygbåtarna, katamaranerna, eftersom det är is i sundet. Vi har haft perioder under 80-talet med tre månader utan någon trafik mellan Malmö och Köpenhamn. Just in time-leveranser är svårare än någonting annat när båtarna går. Det finns ingen garanti när vädret slår till. Dessutom kommer bron att innebära hälften så mycket utsläpp som de nuvarande färjorna släpper ut i regionen, men det blir lika mycket om man räknar in tillfartslederna. Vi skall komma ihåg att den trafik som planeras på bron är en tredjedel av de bilar som i dag går på vägen mellan Malmö och Trelleborg. Det är en sträcka på 17 kilometer. Sedan kan man säga att Skåne är den mest förorenade delen av Sverige. Det är rätt. Vi ligger närmast de gamla kommuniststaterna med deras eländiga rening av utsläppen. Men vi har förbättrat situationen väsentligt i Skåne. Svavelhalten i Skåneluften är en tredjedel av vad den var 1970. Kvävehalten är hälften. Av det svavel vi har i Malmöluften kommer 15 % från Sverige. Resten är import. Sedan kan man säga att det är värst, och det är det. Men det beror inte så mycket på våra insatser som på de gamla kommunistländernas försyndelser. Sedan är jag villig att hålla med om att det skall vara en ordentligt kontroll här. Inget projekt har kontrollerats så noggrant som Öresundsförbindelsen. Det har ställts oerhört höga miljökrav. Vi har fått besked att det går att klara dessa. Vi kan också se att det enda problemet i belten var att man fick mer ejder, om nu det är bra eller dåligt. Man har ställt mycket hårda miljökrav, och man har sagt att man kan klara dem. Sedan hoppar Björn Gillberg av. Jag har mycket stor respekt för Björn Gillberg. Jag tycker att det är oerhört viktigt att regeringen tar den här situationen på allvar. Man får inte brista i det här avseendet. Men en sak vill jag understryka. Hade det varit slätt, skog eller berg emellan två så stora städer, en region med 3,2 miljoner människor, hade det varit en väg där. Jag kan inte se annat än att det behövs en väg här också, liksom en järnväg. Ju mer av detta vi kan lägga på järnväg, desto bättre är det. Det är faktiskt vägtrafiken som bär järnvägen. Det är den som gör det möjligt att skapa en bra järnvägstrafik. Jag tror alltså att det är viktigt att vi bygger broar mellan folk.
Herr talman! Bertil Persson startade sitt anförande med att säga: Vi den stora majoriteten skåningar som så har längtat efter detta projekt. Upplysningsvis kan jag tala om att den opinionsundersökning som jag har sett angående detta från Skåne, den är från sent i höstas, visade att 60 % av skåningarna inte ville ha en bro. Detta var en parentes. I övrigt kan jag konstatera att Bertil Persson har en mycket mer nyanserad inställning till bron som medel att skicka gods från Sverige till Europa än vad hans kollega Per Westerberg har. Det är riktigt att vi har en otrolig mängd gods som skall till Europa. Faktum är att mer än 85 % av Sveriges export går till övriga Europa. Det är en mycket liten del som går till de andra nordiska länderna, inklusive Danmark. Bron kan självfallet tänkas utnyttjas för de rena danska transporterna, men de är alltså ganska små. Bertil Persson säger också att den massiva godstrafiken måste gå via Trelleborg. Om vi skall få både persontrafik och godstrafik på tåg att fungera måste alltså både kontinentalbanan och det förhoppningsvis kommande yttre spåret fungera. Annars kommer inte detta att gå särskilt bra. Eftersom vi uppenbarligen är överens om att godstrafiken ut till Europa måste fungera, att den skall styras över på järnväg och på färjor borde även moderaterna tycka att det är en strålande idé att tillsätta en oberoende kommission som kan fokusera just på dessa svåra problem - inte sant,
Herr talman! Det finns ingenting som har utretts så länge som just detta. Det har hållit på i över hundra år. Detta är det vanliga sättet att sänka ett projekt, nämligen att man begär mer utredningar. Det går naturligtvis att utreda, men det finns inget vägprojekt i denna värld som har utretts och gett så många hyllmeter utredningar. Någon gång måste man samla sig och fatta ett beslut. Jag kan förstå att de som inte tycker om beslutet försöker att förhindra det. Man kan konstatera att i alla fall en bred majoritet av politikerna stöder detta. Man kan också konstatera att det går väldigt bra att anordna demonstrationer mot bron i Stockholm, men i Malmö blir det ganska ynkliga försök när några skall demonstrera. Man skall ha en mycket mer nyanserad bild av godset. Jag har inte sagt att allt gods skall gå med färja över Trelleborg. Men jag tror att massgods, när det går söderut, i stor utsträckning skall gå med färja den vägen. Jag tror däremot att snabbgodset, som ofta går västerut, skall gå över bron. Jag tycker att det är en fördel ju mer vi kan lägga på järnväg, men jag vill inte låsa mig för några tvärsäkra lösningar. Självfallet är jag dock övertygad om att färjorna kommer att få en stor betydelse, inte minst i trekanten Öresundsregionen-Berlin-Hamburg. Det ena benet går till Hamburg över bron och det andra via Trelleborg till Berlin. Dessutom finns magnettåg mellan Hamburg och Berlin. Det här är en stark region och det finns goda möjligheter att få mycket flexibla trafiklösningar.
Herr talman! Jag har inte begärt någon ny utredning. Vad Centerpartiet föreslår är en oberoende kommission som tillsätts för att syna de miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som nu onekligen har dykt upp. Vad gäller landanslutningar på den svenska sidan har det ju över huvud taget inte funnits någon som helst vettig planering. När man skrev avtal sades det illa kvickt att Sverige skulle få 1,9 miljarder till landanslutningar. Det skulle innefatta allt. Nu säger Koncessionsnämnden att det är oacceptabelt med denna starkt ökande trafik på kontinentalbanan. Om Moderaterna verkligen är så intresserade av industrins väl och ve och av att se till att det finns transportmöjligheter ut till Europa - något som jag anser är viktigt för hela detta land - har vi nu en möjlighet att fokusera på de här problemen och lyfta fram det yttre spåret. Vem vet om det annars kommer att bli vilande i åtskilliga årtionden. Bertil Persson talar om snabbtransporterna som är så viktiga och som måste gå över bron. Varför skulle man välja bron för snabbtransporterna till hjärtat av Europa? Det är enorma förseningar i Malmöregionen och stora förseningar i Danmark eftersom förbindelserna över Femer Bält inte ens är planerade ännu. Dessutom har vi trafikinfarkter runt Hamburg som alltså icke gäller bara lastbilstrafiken eller biltrafiken utan i lika hög grad tågtrafiken. I dag kan man få vänta ett helt dygn på rangeringsmöjligheter utanför Hamburg. Detta skulle gå att klara på ett helt annat sätt genom att lyfta fram de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna kring de svenska landanslutningarna och lösa dessa problem till hela landets fromma.
Herr talman! Vi behöver ingen kommission. Vattendomstolen har gått igenom dessa problem och sett att de går att lösa. Sedan gäller det bara för regeringen att se till att man har en ordentlig kontroll. Jag tror att de har fått en varningssignal och kommer att övervaka detta. Det har varit en diskussion om anslutningarna och man håller på att hitta vettiga lösningar. Den diskussionen pågår. Det behöver man inte stoppa brobygget för. Det går att lösa. Det enda problemet av allvarlig natur är att Burlöv har satt sig på tvären. Regeringen får faktiskt hjälpa oss med att hitta en vettig lösning på problemet med transporterna genom Burlöv. När det gäller rangerbangårdar finns det andra möjligheter än Hamburg. Jag vill peka på en sådan rangerbangård som Mukran som mycket väl skulle kunna användas och som skulle kunna ersätta hela Rangerbangård Syd. Men det är en annan diskussion.
Herr talman! Vi vill också bygga broar mellan folk, men vi tror inte att de nödvändigtvis måste vara i betong. Just-in-time-systemet har hyllats. Jag skulle vilja understryka att det för Miljöpartiet inte nödvändigtvis är det ideala sättet när det gäller transporter. Det finns faktiskt exempel på att just-in-time-systemet har tagits ur bruk just av miljöskäl i bl.a. Japan. Jag vänder mig mot Bertil Perssons negativa inställning till färjor. Det finns en stor utvecklingspotential, både tekniskt och näringsmässigt, för sjöfarten. Jag menar både stora fartyg och färjor. Det är klart underskattat, tror jag. Vi vänder oss också mot idén att tågens existens skulle vara beroende av bilarna. Det är en dålig idé. Tanken att kollektivtrafik och tåg skulle vara beroende av bilavgifter visar på en konstig syn på transportutveckling. Jag tror att man blandar ihop ekonomi och framtid på ett skrämmande sätt. Man kanske förväxlar två olika mål. Det gäller dels finansiering, dels vilket framtida transportsystem som man vill ha. Samtidigt sägs det att det här har diskuterats i över 100 år. Det tycker jag talar för att det är hög tid att skrota den här gamla idén.
Herr talman! för det första är det mycket bra och rationellt för industrin att ha just-in-time-system. För det andra levererar vi just-in-time till industrierna nere på kontinenten. När de kräver det får vi se till att leverera på det sättet, annars väljer de andra leverantörer. Det tycker ju en del partier i och för sig vore bra, även om det ger nolltillväxt. Man kan alltid säga att färjor kanske blir jättebra. Men man kan med samma trovärdighet säga att det blir lika bra med bilar. Det vi nu kan konstatera är att färjorna under själva transporten över sundet smutsar ned dubbelt så mycket som bilar som är katalytiskt avgasrenade. Man skall jobba med att få ned föroreningarna från både bilar och färjor. Men färjorna är inte något lysande alternativ. Dessutom har färjorna en nackdel till. Om man skall åka från Köpenhamn på kvällen och väljer färjealternativet vet man sannerligen inte om man kommer att bli nedspydd och nedslagen. Det sägs att tåg inte bär sig. Nej, det gör de inte. Tågtunnel bär sig inte därför att tågen inte bär sina egna kostnader. Man måste ha bilavgifter för att kunna hålla en bra tågtrafik. Det måste vi acceptera eftersom tågen ju kan inte bära kostnaderna för det här bygget. Om vi skall möta framtiden är det viktiga i det här sammanhanget att den förbindelse vi bygger blir bred. Den skall stå i över 70 år. Därför skall det också finnas möjlighet att anpassa den till många olika nya trafikalternativ, oavsett om det är magnetsvävartåg eller något annat. Nya alternativ skall kunna läggas på den förbindelse som man har byggt. Därför skall det inte bara vara två spår utan en bred yta där man kan tillämpa nya alternativ.
Herr talman! Faktum kvarstår: Just-in-time har tagits ur bruk på grund av miljöskäl i t.ex. Japan. Man kan ifrågasätta om det är bra med lastbilstransporter och just-in-time och att varorna rullar på väg i stället för att finnas i magasin. Bertil Persson säger att om industrin kräver det skall man också ge dem det. Men tänk om miljön tar så pass mycket stryk av det systemet att det inte fungerar ur den aspekten! Det vore intressant att få en kommentar på det. Utvecklingspotentialen för färjor är dokumenterad. Det finns bra katalysatorer för färjor. Ett sådan investeringsbidrag skulle innebära betydligt mindre kostnader jämfört med vad det kostar att bygga en bro. Sjöfarten är totalt sett en väldigt energieffektivt transportmedel. Det är faktiskt det energieffektivaste. Argumentet att man kan bli nedslagen var synnerligen intressant. Det skall jag genast ta till mig och tänka över. Så till detta att tågen inte bär sina kostnader. Det gäller att se sakerna ur ett helhetsperspektiv och att välja vilken syn man vill ha på transporter i framtiden och på bilismsamhället. Bilismen måste minska på sikt. Frågan är om man skall bygga in sig i ett system på grund av ekonomiska argument när det gäller bilsamhället. Det är ju inte så att man kan förbjuda bilar över en dag eller att det finns något intresse för det från något parti i den här kammaren. Jag kan inte tala för de andra partierna, men jag har svårt att föreställa mig det. Det talar inte för ett avskaffande. Men det är ett faktum att bilismen måste minska. Att då använda ekonomiska argument tycker jag tyder på bakåtsträvande mer än på tillförsikt inför framtiden.
Herr talman! Vi kan alltid diskutera just-in-timemetoden. Den kan lika väl gälla tåg som biltransporter. Visst kan man säga att metoderna finns - det har jag hört hur många gånger som helst. Jag känner till alldeles miljövänliga modeller som man kan tillämpa. Min son hade en batteridriven båt som man styrde med en liten ratt. Den släppte inte ut någonting. Modellen finns - om den sedan går att tillverka i full skala är en annan fråga. Jag tycker att grundsituationen är att vi har 3,2 miljoner människor som bor 17 km från varandra, men som varken har tåg eller väg sig emellan. Vi har tre, och är på väg mot fyra, universitet som behöver samverka och som behöver en ordentlig flygplats. Det är framför allt detta som vi skall lösa. Detta är nyckelproblematiken, och det är den som gör att vi i Skåne med stor majoritet har jobbat för detta så länge.

Herr talman! Jag gillar inte Öresundsbroprojektet lika mycket som vissa andra i den här salen gör, men jag älskar demokratin. Med all respekt för alla beslut som i demokratisk ordning fattas i denna kammare anser jag att de skall respekteras och fullföljas med alla de krav som följer med detta. I dag skall vi behandla skrivelsen. Ett av de krav som har ställts är att en ekonomisk redovisning kontinuerligt skulle lämnas till riksdagen. Självfallet fanns det skäl för att begära detta. Tyvärr begärde vi inte att man kontinuerligt skulle återkomma till riksdagen med en miljörevision vad gäller Öresundsbroprojektet. Det kan man i dag tycka var ett förbiseende. Vi i Folkpartiet återkommer till skrivelsen om den ekonomiska situationen för broprojektet,inte därför att vi inte tycker att den har stor betydelse, utan därför att vi kommer att behandla den i rådande ordning med utskottsbehandling, och här i kammaren fram igenom. Däremot finns det i dag en fråga som oroar mig mer än någonting annat. Miljökraven för Öresundsbroprojektet börjar nu att skaka. De rapporter och signaler som ges från miljöexperter och andra är oroande, och måste tas på allvar. Vi i Folkpartiet sade ja till avtalet om Öresundsbron, men vi var också väldigt tydliga i de miljökrav vi ansåg var nödvändiga för att detta projekt skulle kunna vara godtagbart. Vi fick igenom några krav. Men vi hade fler krav, bl.a. på ett handlingsprogram mot luftföroreningar i regionen. Detta avslogs. Vi ställde krav på att man skulle genomföra nollösningen. Vi var väldigt tydliga när det gällde sedimentspillet vid muddringen. Det fick inte vara större än i de normer som satts upp av de miljöverk vi har till vårt förfogande. Är det så i dag? Klarar konsortiet att uppfylla de miljökrav som ställdes i tillståndsbeslutet? Regeringen måste se till att kontroll och avstämning med konsortiets miljökontrollansvarige verkligen visar att det klarar detta. Annars måste man återkomma och ställa andra krav på konsortiet. I likhet med Miljöpartiet tycker jag att det är viktigt att man återkommer till riksdagen med en rapport om vad som händer med de miljökrav som har ställts för att Öresundsbroprojektet skall kunna genomföras. Var miljöfrågorna bara viktiga när vi diskuterade dem i inledningskedet, när konsortiet fick möjligheten att börja bygga, och för att kunna få igenom beslutet om Öresundsbroprojektet? Tonas de ned, sakta men säkert, nu när byggandet mer eller mindre håller på att bli en rutinsak? Det är bara en fundering - och det är i och för sig ingen ovanlig fundering. Tvärtom är detta fenomen ganska vanligt i projekt som har stora miljöeffekter och påverkar flera områden. Folkpartiet förutsätter att frågan om miljökrav följs av regeringen i samråd med den danska regeringen. Denna kammare får annars i framtiden bli en plats där frågan om Öresund och miljön ständigt står på dagordningen. Om inte kraven uppfylls är projektet i fara. Ingen kommer att acceptera att miljön åsidosätts i Öresundsbroprojektet. Jag och Folkpartiet lovar att kontinuerligt återkomma med frågor här i kammaren. Vi kommer att fråga om hur miljövillkoren uppfylls. Jag vill fråga kommunikationsministern om ifall regeringen har kontinuerliga kontakter med Danmarks regering. Finns det ett samråd och en grupp som ständigt diskuterar om projektet följer naturresurs-, vatten och miljöskyddslagarna? Eller jobbar konsortiet helt och hållet fritt, utan den tillsynen?
Herr talman! Eva Eriksson säger i sitt inlägg att hon älskar demokratin. Det som nu sker innebär att ett domstolsbeslut inte efterlevs och att internationella avtal riskerar att brytas genom att bron i framtiden kan komma an på skattebetalarna. Folkpartiet säger sig liksom Miljöpartiet vara beredda att ställa krav på att en miljöuppföljning genomförs. Men är Folkpartiet beredda att medverka till att projektet stoppas så att vidare skador inte sker? Om man har anledning att tro, och på god grund kan se, att de fastställda miljöreglerna inte efterföljs borde man rimligtvis kunna anta att detta har fått konsekvenser. Dessa konsekvenser skall begränsas i största möjliga mån, och det vore då logiskt att stoppa projektet.

Herr talman! Jag har för Folkpartiets del understrukit att de avtal som har ingåtts, och de beslut som har fattats här i kammaren skall fullföljas. Jag förutsätter att regeringen kommer att se till att detta görs, och att den, med tanke på de tveksamheter som finns huruvida konsortiet uppfyller de miljökrav som finns, ser till att det redovisas. Jag är helt övertygad om att miljökraven kommer att kunna uppfyllas. Annars hade vi aldrig fattat detta beslut. Beslutet om Öresundsbroprojektet har inte varit något lättvindigt beslut. Det har det inte varit för något parti, förmodar jag, inte ens för dem som sade ja. När man ser tillbaka på de debatter som har förts ser man att miljökraven har varit centrala. Vi i Folkpartiet anser att dessa krav skall uppfyllas. Den fråga som ställs från Miljöpartiet kommer att besvaras när vi har alla papper på bordet. Jag kräver att konsortiet lägger fram alla fakta så att vi kan bedöma hur det egentligen ligger till.
Herr talman! Jag ber att få omformulera min fråga så här: Om det grundat på de uppgifter som har kommit fram kan konstateras att miljöregler inte efterföljs, är ni i Folkpartiet då beredda att agera för att stoppa projektet? Om man hade tagit verklig hänsyn till miljön skulle projektet aldrig ha påbörjats, enligt Miljöpartiets mening.
Herr talman! Projektet påbörjades därför att de miljökrav som ställdes från Folkpartiet och andra partier var tillgodosedda. De skrevs in i avtalet. Samordning med verk och myndigheter skulle ske. Dessa skulle samtidigt vara ett stöd. Nu har en fråga kommit upp där det påstås att muddringen inte sköts enligt de fastställda reglerna. Vi måste ha alla papper på bordet för att kunna bedöma detta, och naturligtvis för att åtgärda det. Det är min uppfattning. Den andra frågan kommer vi att återkomma till.

Herr talman! Jag tycker att detta är en något märklig debatt. Den handlar om en skrivelse om Öresundsförbindelsens ekonomi. Men debatten har omfattat hela projektets vara eller inte vara. Man har tagit upp handikappreformen, stödet till kommunerna och våldet i samhället. Jag tycker att vi skall försöka koncentrera debatten till ekonomifrågan. Herr talman! Jag kan instämma i väldigt mycket av det Eva Eriksson sade. Besluten är fattade. Vi kan tycka vad vill om detta, men det har funnits och finns en kompakt majoritet för detta projekt. Man får då faktiskt, precis som Eva Eriksson sade, ha respekt för de demokratiska spelreglerna. Det handlar litet om förhållningssättet i politiken. Vi har för vår del sagt att vi skall göra det bästa möjliga av situationen. Kristdemokraterna har haft invändningar emot det här projektet, och jag törs säga att vi var bland dem som verkligen drev fram de hårda miljökrav som ställdes för genomförandet. Själv har jag i denna kammare under flera år tagit upp problematiken kring detta projekt, inte minst de ekonomiska frågorna - också de frågor som ställts i dag - och försökt klara ut om projektet är ekonomiskt vattentätt. Jag tycker att vi skall fortsätta med detta arbete. Jag tycker också att vi i detta sammanhang skall notera litet vad de förändrade kostnaderna beror på. Det handlar faktiskt om ett tillfredsställande av de höjda miljökraven på projektet. En ständig förbättring av miljökvaliteten kan väl egentligen ingen ha något emot i detta sammanhang, oavsett om man principiellt är för eller emot bron. Det är detta som kostnaderna till stor del handlar om. Jag skall inte förlänga debatten, eftersom det redan har sagts så mycket i den, men jag tycker ändå att den viktiga signalen i dag är att partierna, såvitt jag har uppfattat, är mycket eniga om att ta till sig den kritik som nu har framförts av Björn Gillberg och ta den på allvar. De ansvariga skall rätta till de brister som kan finnas. Det finns nu frågetecken kring muddringsspillet, kring datamodellen för sedimentets påverkan på ålgräset och kring sillens vandring. Det är nödvändigt att vi får ett klargörande på dessa punkter. Jag förutsätter precis som Eva Eriksson att kommunikationsministern noggrant följer upp det här och återkommer med en redovisning som tydligt visar att man lever upp till de krav som är ställda, krav som man har sagt sig vilja uppfylla i enlighet med naturresurslagen och vattenlagen och i enlighet med de domar som finns på det här området.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag förlänger debatten. Jag måste bara göra en kommentar till den demokratiska aspekten, som har lyfts fram av två talare. Ett beslut fattas på vissa grundvalar, och om förutsättningarna för detta ändras, måste beslutet omprövas, eller hur? Vi kan verkligen tala om brist på demokrati när ett politiskt beslut bevisligen inte efterlevs och ingenting görs åt saken. Det är det som i varje fall jag diskuterar i dag. Jag tror inte att någon, i varje fall inte någon från Miljöpartiet, har någonting emot att det läggs stor betoning, inte minst ekonomiskt, vid miljösidan. Jag tror dock att det är dumt att påstå att miljöaktivister på något sätt skulle vilja minska kostnaderna för bron på miljöns bekostnad. Det skulle vara mycket negativt för diskussionen som sådan.
Herr talman! Jag vet faktiskt inte vad som menas med att man bevisligen inte skulle efterleva saker och ting. Vad som nu har hänt är att Björn Gillberg har fäst uppmärksamheten på att man enligt hans uppfattning inte riktigt klarar de saker som jag pekade på i mitt anförande. Det är då upp till myndigheterna att undersöka om detta stämmer och att se till att uppställda krav verkligen tillgodoses. Jag tror att man bör vara litet försiktigare i sitt ordval innan man så bestämt fastslår saker och ting. Jag förväntar mig att kommunikationsministern klargör på vilket sätt hon nu tänker följa upp det som har hänt och se till att man följer uppställda miljökrav.
Herr talman! Låt mig klargöra vad jag syftar på. Jag har i min hand skrivelsen från Björn Gillberg och professor Carstens. Vad jag syftar på är att man i det avtal som konsortiet ingått med entreprenören har ställt lägre krav på muddringen än vad som har skett i Vattendomstolens beslut. Det finns svart på vitt på detta.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att detta är litet patetiskt. Miljöpartiet, som har bespottat och hånat Björn Gillbergs insatser för detta projekt, tar nu honom helt plötsligt till sitt hjärta och försöker använda honom som ett bräckjärn på ett, som jag tycker, inte hederligt sätt. Detta är inte en schyst debatt.

Herr talman! Ärade ledamöter! Riksdagen fattade 1991 beslut om att godkänna avtalet mellan Sverige och Danmark om att det skulle anläggas en fast förbindelse över Öresund. Sedan dess har det pågått ett mycket intensivt arbete med att förbättra och förfina det här projektet, så att det motsvarar de mycket höga och även mycket angelägna kraven på både miljö och säkerhet. Både utformningen av landanslutningarna och kust-till-kust-delen av projektet har gått igenom stora miljöprövningar. Ett av resultaten av dessa är att den konstgjorda dubbelö som skulle förläggas söder om Saltholm har gjorts om till en enda ö. Det innebär att man minskar påverkan på vattengenomströmningen i Öresund liksom också mängden av material som måste muddras upp. Ett elektroniskt trafikövervakningssystem kommer att användas för att övervaka trafiken dygnet runt för att informera om trafikläget, även långt in på landanslutningarna. Om en stor olycka skulle ske, kommer sänktunneln att kunna tömmas på mindre än tre minuter för att ge plats åt räddningsfordon. Nödtelefoner är en självklarhet. Men detta kostar också pengar. Herr talman! Det har skett en genomgripande prövning av Öresundsbron och av landanslutningarna. Den är till stor del ett resultat av den skepticism som har visats i kammaren, inte minst från Centerpartiets sida. Denna genomlysning har enligt min uppfattning givit ett mycket bra resultat. Vi kommer nu att få en fast förbindelse över Öresund som verkligen motsvarar mycket höga krav. Vi har också anledning att ställa sådana höga krav på denna typ av stora projekt. Projektets miljöpåverkan kan delas upp i två delar. Den största miljöpåverkningen sker under byggnadstiden. Därför övervakas byggarbetet av såväl danska som svenska myndigheter. De skall bl.a. se till att de villkor som Vattendomstolen i Sverige har lagt fast följs. Vid ett tillfälle fann den danska miljöstyrelsen att de mätningar av sedimentspillet som konsortiet genomför inte höll tillräckligt hög kvalitet. Man stoppade då mätningarna och rättade till det som hade brustit. Det är ett exempel på att det pågår en kontinuerlig kontroll. Den andra delen av miljöpåverkningen är den som inträffar när bron väl är färdig och har tagits i bruk. Det handlar då om buller och utsläpp från trafiken. Prognosen är en trafikvolym om ca 10 000 fordon per årsmedeldygn. Det kan låta som stora tal. Men man skall komma ihåg att på den led som vi nästan kan se här utanför, Essingeleden i Stockholm, går det ungefär 120 000 fordon per årsmedeldygn. Det har ställts krav på en ny miljökonsekvensbeskrivning. För att det skulle finnas skäl för en sådan beskrivning menar jag att man antingen måste komma fram till att den gamla analysen skulle vara undermålig eller också att det har kommit fram alldeles nya förutsättningar som förändrar hela projektet väsentligt. Och jag kan inte se att det har kommit vare sig det ena eller det andra. Projektet har inte förändrats i några väsentliga delar. De analyser som har gjorts har lett fram till att man har förändrat och förbättrat projektet grad för grad ur miljösynpunkt. Vi har specialistmyndigheter. Det gäller både Miljöstyrelsen i Danmark och länsstyrelsens miljöenhet i Sverige. Vi har den konstitutionella ordning som innebär att dessa myndigheter är regeringens men också allmänhetens organ och det är de som gör den här uppföljningen och kontrollen. Det är inte konsortiet som har det ansvaret, utan det är miljömyndigheterna. Det skall vi komma ihåg. Så går jag över till ekonomin. Öresundsförbindelsen består av tre delar. För det första kust-till-kust-förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den har både Sverige och Danmark ekonomiskt ansvar för. För det andra den danska landanslutningen, och den är en suverän dansk angelägenhet. För det tredje den svenska landanslutningen som på samma sätt är en svensk angelägenhet. De kostnadsökningar som har diskuterats i dag och som finns i vår regeringsskrivelse gäller kust-till-kustförbindelsen. Den ökningen av kostnaden består av två olika delar. Den ena delen kommer sig av att Sverige och Danmark har varit överens om att vi skall ha strängare miljökrav än de som förutsattes i riksdagsbeslutet 1991. Det har t.ex. inneburit att blockeringen av saltvattengenomströmningen har sänkts från de 21⁄2 % som nämndes då till under 1⁄2 %. Det var det som Eva Eriksson tänkte på också, tror jag. Den andra delen beror på att anbudssummorna har ökat med drygt 900 miljoner kronor om man jämför med vad som ursprungligen beräknades. Det här kan man i och för sig vara kritisk till. Men detta innebär att den största delen nu är upphandlad. Det som återstår att upphandla är installationsarbeten, och det är en mindre del av totalkostnaden. Dessutom är det fasta upphandlingar, så vi har, som jag ser det, oerhört stränga krav på att detta inte kommer att braka i väg ekonomiskt. Det har också ställts krav på att vi skall ha en oberoende kommission som skall granska ekonomin en gång till. Jag kan, om det möjligtvis är till glädje för någon, berätta att Riksgäldskontoret har gett Standard and Poor, som är ett som jag tror ganska väl känt kreditvärderingsföretag i uppdrag att göra en kreditvärdering av projektet som det skulle te sig om det inte fanns några statliga garantier. Jag tycker att detta är utomordentligt viktigt och bra, därför att då kan vi få den här oberoende och kvalificerade värderingen av hur marknaden skulle se på riskerna i ett Öresundsprojekt. Det var den danska regeringen som ställde krav på statliga garantier, inte Sverige. Man har alltså gjort detta för att bedöma hur stort värde de statliga garantierna har för projektets genomförande. Syftet är att vi skall kunna få reda på vilka kreditförsäkringskostnader som borde belasta projektet. När det här projektet förhandlades fram fanns det väldigt stora förhoppningar om att det skulle ge en hög avkastning på kust-till-kustförbindelsen. Det skulle vara så hög avkastning trodde en del att man skulle kunna betala järnväg ända upp till Jönköping. Det var väl fromma förhoppningar. Det blev en debatt om detta och i den situationen upprättade den svenska delegationens sekreterare ett PM där han uttryckte att det fanns en oro för ekonomin i projektet om det skulle belastas med väldigt stora överhäng. Jag tror att det är den oron som sedan har präglat mycket av debatten och blivit föremål för en hel del vantolkningar. Jag får säkert chans att återkomma när det gäller kust-till-kust-förbindelsen, men jag vill sluta med att säga, herr talman, att man naturligtvis som Centern, Vänstern och Miljöpartiet kan tycka att den här bron är en usel trafiklösning. Men jag tycker att även ett minimum av intellektuell hederlighet kräver att man inte blandar ihop finansieringen av bron via statsbudgeten och de avgifter som betalar bron.
Herr talman! Om jag förstod ministern rätt finns det en gemensam tillsynsorganisation där man mellan Danmark och Sverige samordnar tillsynen enligt naturresurslag, vattenlag och miljöskyddslag. Detta gemensamma utbyte och denna gemensamma tillsyn måste ju innebära ett stort underlag vad gäller utvecklingen av miljöåtgärderna. Därmed är det också lätt att sammanställa en rapport eller en redovisning som kan föreläggas riksdagen, så att vi kan få den information som vi behöver ha för att diskutera vidare om de krav som har ställts fullföljs, i stället för att vi skall föra en debatt utifrån den information som vi får från medierna.

Herr talman! Jag kan berätta för Eva Eriksson att våra tillsynsmyndigheter avger kontinuerliga rapporter om arbetet med miljökontrollen. Vi har både på tjänstemannanivå och på ministernivå kontinuerliga uppföljningar som bygger på det arbete som görs av våra tillsynsmyndigheter i Sverige och i Danmark. Det är det som gör att jag ganska tryggt kan stå här i kammaren och säga att det inte har varit några anmärkningsvärda förändringar som gör att det finns någon anledning att tillsätta en s.k. oberoende kommission.
Herr talman! Jag skulle vilja framföra en önskan till ministern om att en skrivelse eller rapport sammanställs med de kunskaper och erfarenheter som man har i dag, så att vi har ett riktigt underlag när vi i fortsättningen skall diskutera den här frågan. Den är ju inte utagerad i och med den här debatten, utan den återkommer med all säkerhet.
Herr talman! En sådan sammanställning eller rapport kan vi be Naturvårdsverket att ta fram, så att det kan bli både överskådligt och ge en korrekt bild av verkligheten.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det är bra att Centerpartiets skepticism har fått till följd att broprojektet så långt det nu är möjligt har blivit så att säga miljöanpassat. Jag vill passa på tillfället att om igen understryka vikten av att miljöövervakningen verkligen fungerar. Jag vill övergå till ekonomin och ställa ett par frågor till kommunikationsministern. Eftersom bron skall finansieras med bilavgifter och man inte fick det att gå ihop höjde man antalet bilar från 6 500 per medeldygn i den ursprungliga ekonomiska brokalkylen till 10 000 för att avgiften skulle täcka den ekonomiska kalkylen. Både Sveriges och Danmarks riksrevisionsverk har dock uttryckt tveksamhet till att 10 000 bilar skall kunna finansiera bron. Enligt kalkylerna skall dessutom de här 10 000 bilarna bli 1,7 procent fler varje år, vilket gör det ännu osäkrare. Till detta kommer att vi nu vet att bron är 2 miljarder dyrare. Vi vet av erfarenhet att vid sådana här projekt tillkommer alltid ett visst antal procents fördyring innan det är färdigt. Det måste vi alltså lägga till, fast vi inte vet hur mycket det rör sig om. Dessutom har vi de ca 10 miljarder - i stället för 1,9 miljarder i 1990 års penningvärde - som eventuellt tillkommer för de svenska landanslutningarna. Det är alltså oerhört viktigt att vi får ordning på dem, så att kostnaden inte springer upp i 10 miljarder. Men även om den inte gör det, vilket vi riskerar enligt den planering som nu finns, måste vi ställa oss frågan: Hur skall allt detta finansieras, när man redan innan var orolig för att bilavgifterna inte skulle räcka till?
Herr talman! Ett av problemen när man diskuterar för och nackdelar med bron är just detta: Om trafiken på bron blir för tät får det miljökonsekvenser, men då blir å andra sidan ekonomin inget problem. Det går alltså inte att samtidigt oroa sig för brons ekonomi och för en försämrad miljö på grund av för tät trafik. 10 000 bilar är som sagt ett högst rimligt antagande. Att en tidigare siffra löd på 6 500 beror på att det är det antal bilar som i dag forslas med färjan. Jag tror det är ganska rimligt att anta att det blir en viss ökning, dock inte så mycket att det behöver bli en Essingeled över Öresundsbron. När det gäller landanslutningarna har man inte kommit så långt att det går att göra en budgetavstämning. Självklart är det regeringens mening att man skall hålla tummen på ögat på alla berörda så att inte ekonomin skenar i väg. Där tror jag inte att vi har olika uppfattning.
Herr talman! Jag finner inledningen på kommunikationsministerns svar synnerligen märklig. Det är fullständigt självklart att vi måste ta hänsyn både till ekonomin och till miljömålen i det här ärendet. Det är ju det hela broprojektet har gått ut på: att vi skall klara miljömålen, samtidigt som bron skall vara självfinansierad. Jag blir mycket förvånad över det svaret. Påståendet att 10 000 bilar skulle vara en rimlig siffra eftersom det skulle motsvara vad man skeppar över med färjor är icke med sanningen överensstämmande. I dag passerar det 5 000 bilar per medeldygn mellan Sverige och Danmark. Antalet har t.o.m. sjunkit efter EU-inträdet, vilket också är ganska intressant att notera. Köpenhamn inkluderar 75 % av det antal bilar som nu passerar mellan Helsingborg och Helsingör. Vad är det som säger att 75 % av dem vill ta hela omvägen runt Malmö? Det måste jag också ställa mig frågande till. Enligt avtalet skall även landanslutningarna finansieras med bilavgifter. Jag förstår icke hur detta skall gå till. Därför är det oerhört angeläget att vi ser ordentligt och med helhetssyn på de landanslutningar som skall arrangeras på den svenska sidan. Vi måste få ordentliga landanslutningar som gör att vi får en bro som går att använda - inte en bro som hänger i luften och som folk kan springa och titta på och tycka att den är märkvärdig. Vi måste också få ekonomin att gå ihop. Hur tänker kommunikationsministern lösa detta?
Herr talman! Det stämmer att man i antalet 10 000 bilar har räknat med en del av de bilar som i dag går över Helsingborg-Helsingör. Det beror helt enkelt på att man räknat med att en del bilar inte skall till norra Själland utan över till södra Själland eller andra delar av Danmark eller kontinenten. Dessa förutsätter man skulle välja broalternativet i stället. Naturligtvis måste det, herr talman, vara vettiga landanslutningar. Jag vet att det pågår en diskussion i Malmöområdet om både det ena och det andra alternativet, men på regeringens bord och den här kammarens bord ligger det i dag ingenting annat än den budget som ännu inte har kunnat revideras eftersom några andra beslut icke är fattade, varken om citytunnel eller om några andra alternativ. Jag förstår att det var detta Kerstin Warnerbring var ute efter.
Herr talman! Jag förstår att Ines Uusmann i sitt anförande inte hade tid att svara på alla de frågor som vi tidigare ställt till henne. Jag tänker därför ställa två av dem igen. Först undrar jag helt enkelt om det är korrekt att prata om ett belopp på 30-40 miljarder kronor när man räknar ihop den totala summan för Öresundsbroförbindelsen, dvs. både den danska och den svenska delen och den gemensamma delen samt räntebiten. Är det riktigt att göra den bedömningen? Det var en konkret fråga. Nästa konkreta fråga handlar också om projektet i dess helhet. Om vi antar att det här kostar 30-40 miljarder, är det här då politiskt sett verkligen det bästa projekt vi kan dra i gång i ett läge där Sveriges ekonomiska situation är hårt pressad och där vi har en väldigt hög arbetslöshet som inte ser ut att ge vika? Är det här verkligen det rätta projektet, det som vi skall satsa energi och pengar på? Kan vi inte tänka oss andra saker, t.ex. diskutera att sammanföra högskolor osv. i det här området? Det är viktigt och naturligtvis alldeles rätt att göra. Är det inte sådana saker som vi skulle lägga ned vår energi på i stället?
Herr talman! När man skall jämföra siffror i den här typen av kalkyler måste man kunna jämföra utifrån samma år. Om vi inte hade haft det här jämförelsetalet med 1990 skulle det förutsätta att vi inte hade haft någon inflation. Det är nog ingen av kammarens ledamöter som tror att det skulle vara rimligt. Visst blir det vissa teoretiska beräkningar, men det är den enda möjliga kalkylmodell man kan ha. Sedan går jag över till det som är riktigt intressant: Kunde man använda det här beloppet till någonting annat? Problemet, som redan tidigare har nämnts här i kammaren, är ju att det inte finns några andra pengar. Det här är icke statsbudget. Det här är icke utbytbart. Man kan icke jämföra högskoleplatser med bilavgifter. Bron finansieras av trafikavgifter, och det är framför allt biltrafiken som betalar bron - till båtnad för tågresenärer och dem som fraktar gods på tåg. Detta är en konstruktion som jag tror blir allt vanligare i framtiden när det gäller att finansiera trafikleder.
Herr talman! När vi pratar om siffror skall vi naturligtvis försöka jämföra samma siffror med varandra så att vi inte jämför päron och äpplen. Det var precis detta jag försökte göra. Siffrorna är inte tagna ur luften. Jag har varit i kontakt med Öresundskonsortiet vid ett flertal tillfällen, och de flesta siffrorna har jag fått från dem. Jag ställer alltså frågan igen: Är det orimligt att anta att summan kommer att hamna någonstans mellan 30 och 40 miljarder?

Herr talman! Jag tycker att det är orimligt att jämföra 11 miljarder med 30-40 miljarder. Det är precis då man jämför äpplen och päron, och det kan man inte göra i en kalkylmodell.
Herr talman! Tyvärr kunde jag inte uppfatta slutet på kommunikationsministerns inlägg, men det hade varit synnerligen intressant att höra det. Jag hörde något om intellektualitet - även om just det kanske inte var så intressant. Vad gäller att likställa pengar i statskassan, som Per Westerberg uttryckte det, menar kommunikationsministern nu att man inte kan byta ut bropengar mot högskoleplatser. Jag håller i min hand betänkandet 1994/95:TU2, där reservation 3 rör kapitaltäckningsgaranti. Miljöpartiet säger där, genom mig, att det finns risk för att denna kapitaltäckningsgaranti kommer att infrias om ekonomin är dålig. Vad vi har sett i dagens skrivelse är att ekonomin är dålig, och då kan det alltså finnas risk för att kapitaltäckningsgarantin kommer att infrias i ett långt perspektiv. Därmed är det en angelägenhet för svenska skattebetalare. Därtill kommer det uttalande som jag har frågat kommunikationsministern om i tidigare debatter men inte fått något svar på. Det är värt att upprepa det. Den danske industriministern sade 1994 att bron skulle bli en angelägenhet för de danska skattebetalarna. Det är ett avtalsbrott, om jag har förstått det rätt. Jag vill erinra om ett yttrande från finansutskottet till trafikutskottet 1990/91 beträffande de ekonomiska konsekvenserna. Där sägs att statliga garantier innebär åtaganden som har många likheter med vanliga utgifter och att förslag om garanti därför bör underkastas samma restriktiva prövning som vanliga utgiftsåtaganden. Då är det ändå en fråga för riksdagen.
Herr talman! Det har vid flera tillfällen förts diskussioner om det skulle kunna bli aktuellt att behöva utlösa statsgarantin. Den här statsgarantin lämnas under hela byggnadsperioden, och den kvarstår så länge lånen inte är slutbetalda. Om garantin skulle bli nödlidande, som det heter, förutsätter det att brokonsortiet inte kan betala räntor och amorteringar på sina lån. Detta kan inträffa först efter det att bron tagits i bruk och när bilarna kör på den, dvs. efter sekelskiftet. Som jag sade tidigare, talar allt för att anläggningskostnaderna inte kommer att skena i väg. Man har en bra kontroll på utgifterna. Det betyder att garantin bara kan bli nödlidande om trafiken skulle bli väsentligt mycket mindre än vad som anges i prognoserna. Jag har hört att man snarare oroar sig för att trafikens omfattning blir för stor än att den blir för liten när man diskuterar detta.
Herr talman! Jag vill instämma med ministern i att det är trafikflödet som kommer att styra det ekonomiska resultatet av broprojektet. Men det finns en annan faktor också, och det är fördyringar under byggtiden. Vad är det som säger att de ingångna avtalen med olika entreprenörer är de enda som kommer att behövas och att de beslutade åtgärderna är de enda som kommer att behövas? Jag har en annan fråga till ministern. Det har inte lagts någon direkt miljöprövning på riksdagens bord, såsom har skett med skrivelsen angående ekonomin. Då är det väldigt svårt för en riksdagsledamot att veta vad man skall tro, när man får ta del av en väldigt saklig framställan till konsortiet från Björn Gillberg och professor Carstens angående oegentligheter i miljökontrollen. Då står ord mot ord. Det har offentliggjorts uppgifter om att muddringsarbetet har påbörjats trots att övervakningsutrustningen för fiskvandringen bara befinner sig på upphandlingsstadiet. Det är ett exempel på saker som dessa två personer ansåg vara fel i hanteringen. Om ministern har haft tillgång till en bra uppföljning av och insyn i miljöhanteringen genom tillsynsmyndigheten, är det extra konstigt att det inte har kommit till riksdagens kännedom att det förekommer konstigheter. Om det inte förekommer konstigheter bör det också klarläggas. Vad skall vi tro?
Herr talman! Elisa Abascal Reyes frågar hur jag kan tro att kostnaderna för projektet inte skall skena i väg. Det är helt enkelt så att det här handlar om ett fastprisavtal, som bara är indexuppräknat. Det handlar inte om att man bygger på löpande räkning. Det är det som gör att man har kontroll på kostnaderna. Det handlar vidare om Björn Gillberg och hans trovärdighet. Jag anser att Björn Gillberg har mycket hög trovärdighet, och det har jag alltid ansett. Det som är intressant nu är att Björn Gillberg har blivit trovärdig för Miljöpartiet först när han har lämnat sin anställning i konsortiet. Björn Gillberg har varit knuten till konsortiet. Han har kritiserat konsortiet för sättet att utföra den interna kontrollen av arbetet. Det framgår tydligt av olika pressmeddelanden att han fortfarande anser att det är fullt möjligt att bygga bron med de stränga miljökrav som bl.a. Sveriges riksdag har lagt fast. Vad som också är känt är att konsortiet nu har ändrat sin interna organisation. Vad jag har att göra, som ansvarigt statsråd i dessa frågor, är att lita på övervakningsmyndigheterna. Det är alltså inte konsortiet utan övervakningsmyndigheterna som är samhällets organ, och de har varken påtalat brister i organisationen eller föreslagit några ändringar. De har inte heller bett mig att ingripa.
Herr talman! Jag skulle vilja svara på kommunikationsministerns inlägg, eftersom hon för andra gången ifrågasätter Miljöpartiets "användning" av Björn Gillberg. Det är inte Björn Gillbergs person som är föremål för politisk debatt, vare sig här eller i något annat forum. Det har inte med politik utan med åsikter att göra. Det har varit en tydlig diskrepans mellan å ena sidan Miljöpartiet och andra miljöorganisationer och å andra sidan Björn Gillberg som yrkesutövare vad gäller bedömningen av konsekvenserna av att bygga Öresundsbron. Men när det gäller den skrivelse som Björn Gillberg tillsammans med professor Carstens har skickat till konsortiet finns det ingen anledning för Miljöpartiet att inte observera uppgifterna - det vore nonchalant. Jag konstaterar nu, när kommunikationsministern säger att det inte behövs någon kommission, att riksdagen inte skall få ta del av miljöutvecklingen, om arbetet går rätt till eller om det går dåligt. Det är självklart att en sådan skrivelse borde hamna på riksdagens bord. Varför vill inte kommunikationsministern att riksdagen skall få ta del av de uppgifter som ministern har tagit del av via tillsynsmyndigheterna?
Herr talman! Det kanske inte var tillräckligt tydligt, men jag sade för bara några minuter sedan här i kammaren, på en direkt fråga av Eva Eriksson, att det är utomordentligt enkelt att be Naturvårdsverket att göra en sammanställning av det kontrollarbete som har gjorts av den myndigheten. Det har jag för avsikt att göra; jag har redan lovat Eva Eriksson den uppgiften. Jag förutsätter att det kommer samtliga ledamöter till del.

Herr talman! Sten Andersson har mot bakgrund av en arbetsmarknadskonflikt frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i avsikt att garantera yttrandefriheten. Yttrandefriheten såsom den är uttryckt i våra grundlagar är en rättighet för den enskilde i förhållande till staten och andra allmänna organ. Enligt tryckfrihetsförordningen har alla rätt att trycka skrifter, ge ut tryckta skrifter och sprida dem. Denna rätt får inte föregås av någon förhandsgranskning från myndigheternas sida. Inte heller får det allmänna vidta några åtgärder som innebär hinder för den som utövar trycknings och spridningsrätten om hindret grundar sig på vad skriften innehåller. Bestämmelserna innebär emellertid inte någon skyldighet för en enskild person att se till att t.ex. en bok eller en tidning kan tryckas. Ett fackförbund som förmår sina medlemmar att lägga ned arbetet vid en tidning på grund av innehållet i den handlar alltså inte i strid mot tryckfrihetsförordningen. I samband med den nuvarande tryckfrihetsförordningens tillkomst diskuterades frågan om skyddet mot hindrande åtgärder även skulle gälla mot enskilda. Det anfördes då att det skulle bli svårt att upprätthålla en klar och tydlig gräns mellan vad som å ena sidan skulle utgöra förbjudna åtgärder och vad som å andra sidan kunde vara att anse som tillåten moralisk påverkan. Det är oerhört viktigt att det allmänna inte ges utrymme att hindra utgivning av skrifter på grund av innehållet. Åtgärder mot innehållet i den tryckta skriften skall ju enligt en av grundstenarna i tryckfrihetsförordningen kunna ske först i efterhand. Och sådana ingripanden skall endast få ske om det som förekommer i tidningen är oacceptabelt ur tryckfrihetsrättslig synvinkel. Detta medför enligt min mening att ribban måste placeras högt när man bestämmer vad som skall vara straffbart att framföra i tryckta skrifter. Därför är det viktigt att det finns en viss möjlighet för enskilda att genom eget handlande visa sitt missnöje mot sådant som, utan att vara brottsligt, förekommer i massmedierna. Det skulle t.ex. kunna synas egendomligt om de anställda kunde ställas till straffrättsligt ansvar för att de inte önskat medverka till tryckning av en tidningsupplaga som balanserade på gränsen mellan vad som är straffbart respektive straffritt enligt bestämmelserna om barnpornografibrott. En annan sak är hur t.ex. en mer bestående hindrande åtgärd skulle komma att bedömas enligt arbetsrättsliga bestämmelser. Vad jag nu sagt är en ytterlighet av det exempel som Sten Andersson tar upp som bakgrund till sin fråga. Det är emellertid med sådana exempel som ändringar i våra grundlagsfästa principer bör belysas. I somras ställde Sten Andersson en fråga som hade samma bakgrund som den fråga jag besvarar i dag. Jag anförde då att jag inte avser att vidta några åtgärder. Mitt svar i dag är detsamma - jag avser inte att vidta några åtgärder i den riktning som Sten Andersson åsyftar.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är korrekt att vi hade en liten frågedebatt i somras. Men jag var inte nöjd med svaret då, och jag är lika litet nöjd med det svar som presteras här i dag. Yttrandefriheten och pressfriheten är några av grundpelarna, och kanske de mest betydelsefulla, i vår demokrati. Det är alltså ytterst viktigt att vi kan prata med varandra, kommunicera och informera. Man kan också säga att pressfriheten är en grund för en korrekt utveckling i ett samhälle. Vi har sett länder en bit öster om oss där man inte hade pressfrihet. Det bidrog säkert delvis till det kaos och det ras som inträffade där för några år sedan. Yttrandefriheten är förvisso grundlagsskyddad. I somras skrev statsrådet att hon närmast ville jämställa strejkrätten med yttrandefriheten. Det står ingenting om det i svaret i dag, men jag anser ändå att yttrandefriheten borde ta över över strejkrätten. Tyvärr har det skett missbruk tidigare avseende yttrandefriheten och pressfriheten. För några år sedan hade vi en konflikt på några tidningar. Då nekande Transportarbetareförbundet att köra trycksvärta till borgerliga tidningar. Däremot levererade man samma material till socialdemokratiska tidningar. Vi hade en konflikt vid Sveriges Radio och TV för några år sedan där det påstås att man satt och sorterade nyhetsutflödet ute i Kaknästornet. Allt sådant är ju missbruk, och det skapar en obalans. Folk vet inte vad som är sant och vad som inte är sant. Bakgrunden till min interpellation är en konflikt i fjol våras och somras mellan ett litet företag i Malmö som inte ville skriva kollektivavtal och Handelsanställdas förbund. Det innebar att Handelsanställdas förbund bojkottade företaget, och det såg ut att bli en lång konflikt. Då beslöt grafikerna något som jag tycker var ett absolut övertramp. Grafiska Fackförbundet beslöt att storstadspressen inte fick lov att ta in annonser eller insändare från eller om detta företag. Herr talman! Jag kan till nöds förstå att man kan förbjuda företaget att informera om sina produkter. Men jag har mycket svårt att förstå att de inte ens i en betald annons skulle få lov att tala om sin syn på tingens ordning. Nu skall jag erkänna att grafikerna i sin stora generositet sade att de inte skulle lägga sig i ledarsidan. Så långt kunde de sträcka sig. Jag tycker att detta är ett exempel där man missbrukar yttrandefriheten. Sedan säger statsrådet också i sitt svar att det är tillåtet att strejka på en tidning om man är missnöjd med innehållet i tidningen. Men grafikerna var ju inte berörda av konflikten. De var inte missnöjda med något som hade stått i tidningarna. Däremot ville de kanske hindra det som skulle stå därefter. Därför vidtog de den här åtgärden, som kanske är juridiskt riktig, men jag tror att många utanför det här huset anser att den är moraliskt felaktig. Det är absolut helt fel verktyg att tillgripa i en så här liten konflikt. Jag har skrivit brev till ett antal chefredaktörer, men jag har inte fått något svar. Då måste frågan bli: Skäms man för att man inte vågar stå för det som man hänvisar till under högtidliga middagstal om vikten av yttrandefrihet och pressfrihet? Eller var man i Sverige 1995 rädd för Grafiska Fackförbundet? Sedan säger statsrådet också att man t.ex. på en tidning skall kunna neka att deltaga i tryckning om man inte tycker om visst material. Det skall inte få några straffrättsliga konsekvenser. Men det måste få två i alla fall. För det första får man ingen lön. Det är självklart. För det andra är det väl skäl till uppsägning om man nekar att göra jobb som man är anställd för. Vi hade en debatt i riksdagen för ett år sedan om barnmorskorna där man sade att barnmorskor inte fick lov att undantas från arbete även om de tyckte att aborter inte var förenliga med deras samvete. Deras krav tillbakavisade riksdagen totalt. Jag skulle vilja sluta med att ställa en fråga till statsrådet. Nu var det här en liten konflikt. Men vad hade hänt om det hade varit en större konflikt på arbetsmarknaden och t.ex. SAF hade lockoutat alla grafiker för att tidningarna skulle kunna lägga sin syn på konflikten? Vad gör man rent teoretiskt om t.ex. grafikerna säger att de inte gillar innehållet i en viss tidning och därför vill strejka? Är sådant acceptabelt i ett samhälle av svensk modell 1996?
Herr talman! Den händelse som Sten Andersson hänvisar till gäller företaget Toys R Us om jag förstått saken rätt. Att kalla det för ett litet företag var kanske litet vilseledande. Det är ett mycket stort amerikanskt företag som agerar på de flesta marknader. Men det hör inte till saken över huvud taget, utan det är vissa principfrågor som ligger till grund för Sten Anderssons fråga. De grundlagsfästa garantier som finns för yttrandefriheten innebär inte att enskilda har rätt att framföra yttranden i former som andra enskilda disponerar över. Den enskilde har t.ex. inte rätt att fordra att en tidning tar in och publicerar hans insändare. Inget hindrar att ett företag eller en enskild person som inte bereds utrymme i ett visst medium sprider sitt budskap på annat sätt. Fackföreningars agerande kan naturligtvis upplevas som en extra maktfaktor och innebära betydande svårigheter för ett företag där de fackligt anslutna är anställda. Men det rubbar inte argumenten mot att införa något slags tvång för enskilda att publicera material eller att anställda skall tvingas trycka vissa yttranden. Det är inte däri yttrandefrihetens kärna ligger, Sten Andersson. En helt annan fråga är vilka arbetsrättsliga konsekvenser det kan få om arbetstagare vägrar att trycka material som en tidningsägare och utgivare vill publicera. Det finns ett arbetsrättsligt regelverk som reglerar fackliga stridsåtgärder i form av t.ex. sympatiåtgärder och politiska aktioner. Det är inom de ramarna man måste behandla de frågor som Sten Andersson beskriver. Hur de aktuella åtgärderna skall bedömas i det sammanhanget kan inte jag uttala mig om.
Herr talman! När jag talar om Toys R Us som ett litet företag avser jag dess verksamhet i Sverige, och då är det faktiskt ett litet företag. Att det sedan är worldwide är en annan sak. Jag inser som de flesta politiker att man inte kan få in allt i pressen när man vill. Vi har väl alla blivit refuserade några gånger. Så skall det också vara. Den enskilde skall inte kunna säga: "Jag vill ha detta i tidningen, alltså måste det tas in." Men jag tycker inte att facket skall få avgöra detta, utan det är den ansvarige utgivaren som skall bestämma vad som skall publiceras och tryckas i hans tidning. Jag tycker att det är ett övertramp av stora mått när man i ett fackförbund som inte har med konflikten att göra går ut på det viset som gjordes i det här fallet. Jag skrev alltså brev till de flesta chefredaktörer och ansvariga utgivare i den s.k. storstadspressen och frågade varför det var så tyst om detta. Jag fick inget svar. Jag vill betona det jag sade i mitt första inlägg, att det är förvånansvärt. Jag vidhåller att de tydligen skämdes för att de hade lagt sig. De är rädda för en facklig organisation. Det tycker jag visar en stor brist på civilkurage. Att detta skulle hända i Sverige 1995 hade jag, herr talman och fru statsråd, faktiskt inte räknat med. Jag trodde att civilkuraget var med utbrett i Sverige.
Herr talman! Jag blir litet konfunderad över vilken debatt vi egentligen har fått här i riksdagen. Sten Andersson är tydligen missnöjd med våra tidningsutgivare. Men jag tycker att det är mycket begärt att jag skall svara för dem här i kammaren. Den debatten bör väl ändå Sten Andersson föra på annat håll. Uppenbarligen tycker Sten Andersson att facket inte bör få agera på ett sådant sätt att det kan hindra någon från att få sitt meddelande spritt i tidningar. Förbudet mot agerande av det här slaget skulle då gälla facket enligt det regelverk som Sten Andersson ser framför sig. Men går gränsen där, eller skall det gälla också enskilda personer eller bara enskilda personer som är anslutna till ett fack? Är det de som inte är medlemmar i ett fack som skall ha friheten att själva ha ett utrymme för agerande utifrån sin övertygelse om vad som moraliskt riktigt, eller är det bara fackets agerande som Sten Andersson är ute efter att begränsa? Jag måste fortfarande säga att den diskussionen hör hemma i arbetsrätten och inte har någonting med yttrandefriheten att göra.
Herr talman! Det är självklart så som statsrådet konstaterar, att jag är missnöjd med ett antal chefredaktörer och ansvariga utgivare i storstadspressen. Jag har hört dem många gånger i högtidliga sammanhang säga att de till sista blodsdroppen skall kämpa för det fria ordet. Men den här gången var det inte så mycket blod kvar att kämpa med eller kämpa för. Man vek sig. Man skulle ha kunnat förklara offentligt varför man hade accepterat åtgärden från fackets sida. Jag tycker - det må vara juridiskt inkorrekt - att facket inte skall få lov att vidta åtgärder som hindrar yttrandefrihet för tredje part. Det tycker jag är felaktigt. Jag hoppas att vi slipper se den här typen av åtgärder i Sverige i fortsättningen. Vi kan väl ändå resonera oss fram. Det måste finnas andra metoder att tillgripa vid en arbetsmarknadskonflikt än att strypa rätten till det fria ordet. Dock skall jag betona än en gång att det givetvis inte är jag som skriver artikeln som skall bestämma om den skall publiceras i en viss tidning, utan det skall den som äger tidningen göra.
Herr talman! Jag tycker att Sten Andersson skulle vidga sitt synsätt från den vrede han känner mot facket som har agerat mot ett stort globalt företag, som ville kringgå den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen, till att se den här problematiken i ett vidare sammanhang. Sten Andersson tycker alltså att det vore fel att t.ex. enskilda personer, fackliga medlemmar, eller t.o.m. fackförbund agerade mot t.ex. spridande av nazistiska tidskrifter, vägrade att medverka vid tryckande och spridning av sådana. Tycker Sten Andersson att vi skall hålla den problematiken utanför och bara hålla oss till facket mot arbetsgivare och fackliga strider? Ser man detta ur yttrandefrihetens synvinkel går det inte göra den typen av åtskillnad som Sten Andersson vill göra. Då hamnar vi i en diskussion om var gränserna skall gå. Då hamnar vi svåra moraliska frågor som kan ha att göra med nazism, barnpornografi och liknande. Men Sten Andersson undviker den frågeställningen, och det tycker jag är ganska avslöjande.

Herr talman! Kia Andreasson har ställt ett antal frågor som rör miljöskyddsavgifternas tillämpning och utformning. Frågor om miljöskyddsavgifter regleras i miljöskyddslagen . Miljöskyddsavgift skall betalas av den som bryter mot visst förbud eller åsidosätter vissa föreskrifter, beslut eller villkor som meddelats med stöd av miljöskyddslagen. Avgiften skall motsvara den ekonomiska fördelen av överträdelsen. Avgiften skall utgå även om överträdelsen inte har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Det är en administrativ sanktionsavgift och inte ett straff i straffrättslig mening. För de överträdelse som beror på uppsåt eller grov vårdslöshet finns dessutom möjlighet att utdöma kännbara straff. Syftet med miljöskyddsavgiften var ursprungligen att eliminera de ekonomiska fördelar som en överträdelse kan medföra. Att förhindra otillåtna utsläpp är ett väl så angeläget syfte. Det är naturligtvis angeläget att sanktionsavgifterna fungerar och är slagkraftiga. Den ursprungliga tanken bakom miljöskyddsavgifterna, nämligen att det inte skall löna sig att begå miljöbrott eller annan överträdelse av miljöreglerna, har fortfarande lika stor aktualitet. Att lagtekniskt åstadkomma detta har emellertid visat sig vara svårt. Miljöbalksutredningen arbetar för närvarande på ett betänkande med förslag till en miljöbalk. Miljöskyddslagen kommer att omfattas av detta förslag. Som Kia Andreasson vet kan jag inte föregripa vare sig utredningens förslag eller regeringens kommande ställningstagande. Min egen uppfattning är emellertid att bestämmelserna om miljöskyddsavgiften kan göras effektivare och enklare att tillämpa.
Herr talman! Jag tackar för svaret, att den pågående Miljöbalksutredningen skall arbeta för att även miljöskyddslagen skall innefattas, och att ministern därför inte kan säga något. Det var ju inte så mycket till svar. Däremot är slutet av svaret sympatiskt. Miljöministern uttalar där sin egen inställning, nämligen att bestämmelserna om miljöskyddsavgifter kan göras effektivare och enklare att tillämpa. Jag hoppas därför att problemen är identifierade. Man kan säga att miljöskyddsavgiften över huvud taget inte har fungerat. Frågan kommer att lösas även om det inte skulle ske i och med den pågående Miljöbalksutredningen. Men det som jag är väldigt bekymrad över är att tiden går. Det kan ta mycket lång tid innan några förändringar sker. I dag är det dessutom väldigt få som fälls för miljöbrott i straffrättslig mening därför att beviskraven är svåra att uppfylla - det skall alltså bevisas att det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet. De skyldiga kan ju alltid förneka uppsåt och skylla på diverse orsaker. Domstolarna vill i dag hellre fria än fälla. Detta är ett klart problem just vid miljöbrott. Statistiken visar att det är ytterst få som fälls för miljöbrott. Därför är det av stor vikt att miljöskyddslagen är effektiv. Den innehåller ju inte det krångliga beviskravet. Man behöver bara bevisa att utsläpp har skett och att en viss ekonomisk vinning har erhållits. Att upptäcka att även denna reglering, som skall vara ett skydd för miljön, inte fungerar är väldigt sorgligt. Därför behövs det en skyndsam förändring. Det har alltså gått 15 år, och det är endast i fyra fall som det har utkrävts avgift. Det är också mycket märkligt att ingen har reagerat tidigare, särskilt Naturvårdsverket borde ha slagit larm. Enligt min personliga åsikt borde det bästa vara att miljöministern arbetade för inrättande av miljödomstolar med specialutbildad personal. Det behövs en bra och samlad kompetens för utredning och handläggning av miljöbrott. Det har nu presenterats en utredning som har sysslat med ekobrott, som är det område där miljöbrott skall ingå. Ekobrottsutredningen föreslår att det skall inrättas en ekobrottsmyndighet, som jag hoppas mycket på, där dessa idéer skall finnas. Det skall ordnas en samlad kompetens just där med åklagare, specialpoliser och specialister inom miljöområdet som kan lösa dessa problem.
Herr talman! Det är två saker som detta tyder på, dels måste det vara enklare att tillämpa och använda sig av miljöskyddsavgifter, dels måste det bli en effektivare hantering av miljöbrott. Båda dessa saker utgör ett problem. När det gäller miljöbrotten vet jag inte om det är beviskraven som är för höga. Jag tror snarare att det handlar om för dålig kunskap om miljöbrott. Det är många poliser och åklagare som skall agera på ett väldigt specialiserat område. Men detta område kan bli enklare att hantera genom förslaget om ekobrottslighet och specialmyndighet. Det är också en diskussion som förs i samband med miljöbalken, om man skall ha speciella miljödomstolar. Jag tror att bara det faktum att vi får en miljöbalk med mera överskådlig och tydligare lagstiftning innebär att det också blir lättare att anmäla, åtala och döma vid miljöbrott när sådana begås. Problemet kommer alltså att bli betydligt lättare att hantera i framtiden med tanke på den kommande miljöbalken. Även om det har tagit 15 år kan jag dock glädja Kia Andreasson - hon vill ju att det skall hända något - med att miljöbalksförslaget skall komma till sommaren.
Herr talman! Jag ser med nyfikenhet fram emot detta. Men under tiden kan det ju inte hända något, och det är synd. Min erfarenhet är att det inte bara är lagarna och bristen på miljöbalk som är orsaken. Det finns lagar och bra intentioner, men det är just uppföljningen som brister, att sätta kraft bakom lagarna och att verkställa. Jag sitter i justitieutskottet och där ser jag verkligen att det är den delen som brister. Därför hoppas jag att man skall samla specialutbildad kompetens och inte sprida ut ansvaret på olika myndigheter. Det är just när det gäller kompetensen och handläggningen som det brister.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig om jag förstår den tyska miljörörelsens kritik av avfallsexporten till Sverige och hur jag ser på förbränning av avfall i relation till visionerna om ett kretsloppssamhälle. Han har vidare frågat mig om jag är beredd att på EU-nivå agera för att höja minimigränserna vad gäller insamling av förpackningar och grad av återvinning respektive att helt ta bort den övre maximigränsen samt hur jag avser att agera för att alla externa kostnader som den tunga lastbilstrafiken orsakar skall bli fullt internaliserade i priset. Kia Andreasson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta mot handeln med tyska sopor. Jag har valt att bevara dessa frågor i ett sammanhang. Jag har full förståelse för att den tyska miljörörelsen är kritisk till att plastavfall exporteras till Sverige för förbränning med energiutvinning. Redan i december förra året var jag därför i kontakt med den tyska miljöministern Angela Merkel för att försöka reda ut situationen. Därefter har våra tjänstemän haft en kontinuerlig dialog. regleras genom EU:s förordning om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen. I förordningen delas avfall upp på tre listor; grön, gul och röd lista. När det gäller avfall som finns listade på grön avfallslista och som transporteras för återvinning finns inget kontrollförfarande enligt förordningen. Med återvinning menar man både materialåtervinning och huvudsaklig användning som bränsle. Utsorterade fraktioner ur hushållsavfall är i EU att betrakta som "grönt avfall" och faller således utanför reglerna om kontroll. I EU:s ramdirektiv om avfall anges att gemenskapen som helhet bör vara självförsörjande på avfallsanläggningar. Varje medlemsstat bör också sträva efter att bli självförsörjande. Vidare gäller enligt EU:s avfallspolicy den s.k. närhetsprincipen som innebär att avfall bör hanteras så nära källan som möjligt. Det andra regelsystemet som berörs är EU:s förpackningsdirektiv som i princip är harmoniserande. Den övre gräns för återvinningsgraden på 65 % respektive materialutnyttjandegraden på 45 % som finns uppställd i direktivet är dock inte absolut. Medlemsländerna har möjlighet att ha högre återvinningskrav. I direktivet anges att medlemsstater som har antagit eller kommer att anta mer långtgående mål än dem som anges i direktivet får sträva efter att uppnå dessa. Detta gäller om medlemsstaten har tillräcklig kapacitet samt om den inre marknaden inte störs. Återvinningsgraderna i direktivet kommer successivt att skärpas. I Sverige anser vi att avfall bör behandlas utifrån sina egenskaper. Kretsloppet kräver i första hand återvinning när det inte går med energiutvinning. Genom att förbränna vissa typer av avfall kan således mängden avfall som deponeras avsevärt reduceras, vilket är viktigt. En av anledningarna till att tyskt avfall transporteras till Sverige är att kostnaderna för omhändertagande av avfall i Tyskland är betydligt högre än i Sverige. Avfallsskatteutredningen har nu i uppdrag att ta fram ett förslag till en skatt som skulle syfta till att minska mängden avfall som deponeras, vilket skulle kunna beröra slagg och aska från avfallsförbränning. En avfallsskatt skulle i detta fall kunna medföra att kostnadsskillnaden för omhändertagande av avfall mellan Sverige och Tyskland minskar. Det finns uppgifter som tyder på att det avfall som exporterats är en sorteringsrest som inte går att återvinna. Uppgifterna är dock ännu inte bekräftade. Jag kommer att på nytt ta upp frågan med Angela Merkel för att höra hur man avser att lösa problemet. För svensk del är lösningen bl.a. att det måste bli dyrare att behandla avfall i kombination med att EU inför strängare regler för avfallstransporter. Jag kommer att driva på arbetet för att EU skall införa strängare regler.
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Det var via informationstekniken, IT, som vi i en av våra databaser fick ett tips om den här hanteringen med transport av tyska sopor. Man hade reagerat på innehållet i den transport som man var chaufför för. Jag fick det här tipset i början på januari. Efteråt har jag förstått att det funnits en viss uppmärksamhet kring detta också tidigare. Jag hade till en början svårt att tro på det här. Det verkade mycket märkligt att vi nu skall transportera sopor kors och tvärs genom Vi undersökte detta, och till min förvåning upptäckte jag att uppgifterna var riktiga. Sopor är nu en stor vara som transporteras långa vägar genom Europa. Jag kan inte anse annat än att detta är en orimlighet och att det inte ligger i linje med en hållbar utveckling, med kretsloppssamhället eller med ett sunt förnuft. Herr talman! Ju mer vi undersökte det, desto värre blev det. Det handlar inte bara om sorterade plastsopor från det tyska dualsystemet. Det handlar också om träavfall och gummidäck. Exempelvis skickas tusentals ton gummidäck från Tyskland till Sverige för förbränning, som innebär utsläpp av svavel, bly och zink. Det avfall som är kvar efter denna förbränning, kolgummiaska, skickas sedan till Danmark. Först får vi hit ett avfall från Tyskland. Sedan gör vi ett nytt avfall som går till Danmark. Detta är tossigt. Det är faktiskt rena snurren. Jag tror att miljöministern håller med om det. I min interpellation har jag ställt fyra frågor till ministern. Jag har i varierande grad fått visst svar. För det första har miljöministern förståelse för att tyska miljövänner är kritiska till avfallsexporten till Sverige. Hon säger i svaret att hon har varit i kontakt med den tyska miljöministern för att försöka reda ut situationen. Då blir man ju litet nyfiken. Vad menas med den här kontakten? Är det frågor som är ställda? Har det lämnats synpunkter? Har det framförts krav från miljöministern? Har det funnits någon egen uppfattning från svensk sida? Detta skulle jag vilja veta litet mer om i den fortsatta debatten. Vad handlar den kontinuerliga dialog om som tjänstemännen nu sysslar med på detta område? Det vore nog värdefullt om ministern vill vidareutveckla detta. För det andra gäller det förbränningsfrågan och synsättet på kretsloppstänkandet. Här finns det olika grader. En del saker vet vi. Det är bra att vi förbränner så att avfallet kan användas i energisystemet. En del saker är mindre bra. Jag vill ta upp frågan om gummidäcken. Där finns återvinningsmöjligheten. Är det verkligen rimligt att vi med åtföljande miljöfarliga utsläpp bränner dessa däck och i detta fall också importerar avfallet från Tyskland? För det tredje gäller det min fråga om EU-nivå vad gäller minimi och maximigränser för insamling av förpackningar och grad av återvinning. Ministerns svar är här något oklart. Jag förstår det i varje fall inte, men det kanske är jag som inte riktigt förstår. Ministern säger att om en medlemsstat har tillräcklig kapacitet kan man han högre återvinningskrav. Vad menas med detta? Kan man eller kan man inte gå längre än de gränser som är satta av EU? Här har jag fått olika besked. Ett besked är att det inte går. Ministern säger att det går under vissa förutsättningar. Jag skulle önska litet större klarhet. För det fjärde väljer ministern på frågan om hur man skall baka in ett miljökostnadspris i en fraktkostnad att inte svara alls. Jag kan förstå det, eftersom det inte är någon enkel fråga. Men jag vill höra om miljöministern har någon tanke på hur vi ytterligare skall kunna internalisera, som det så fint heter, miljökostnaden även i frakten. Finns det någon ny tanke där? Herr talman! Avslutningsvis vill jag i detta inlägga säga att jag tycker att det är bra att regeringen nu förbereder en avfallsavgift eller avfallsskatt. Det är något som vi kristdemokrater föreslog för över ett år sedan. När man hör litet grand av argumentationen från dem som bränner dessa sopor kan man konstatera, att om vi haft denna avfallsskatt införd i dag hade kanske problemet med import av tyska sopor inte funnits, och då hade vi sluppit den här debatten. Litet senfärdig kanske regeringen är även i denna fråga. Men det är bra att man nu förbereder detta. Miljöministern vet att hon på denna punkt också har kristdemokraternas stöd.

Herr talman! Jag tackar för svaret, miljöministern. Svaret var: Jag skall göra allt inom EU för att försöka förhindra detta. Det tycker inte jag med min grundinställning är så tillfredsställande. Jag hade hoppats på att Sverige skulle kunna ta tag i detta och göra något med omedelbar verken. Jag tycker att hela den här historien är helt fantastisk. Jag fick veta detta av en privatperson, en lastbilschaufför som körde den här lasten gång på gång. Han körde stora laster av plast och Grüne Punkt - som han sade, men han förstod inte vad som var i plasten - ut till ett ställe i Axvalla där det dumpades på ett något fallfärdigt ställe, en gård. Den man som tog emot det var väldigt hemlighetsfull och ville inte säga någonting. Att spåra hur det gick till var faktiskt ett detektivarbete med chaufförens hjälp och med en reporter från TV 4. Det var rena thrillern. Äntligen fick man fram hur det sköttes, och det var väldigt förvånande. Det mest förvånansvärda är att allt detta är tillåtet. Tekniska Verken i Linköping AB tycker att det är hel okej och dessutom att det är bra. Man tjänar pengar, det är billigt, och man ämnar inte sluta med handeln med tyska sopor. Tvärtom tänker man fortsätta i framtiden också. Tekniska Verken säger att man har fått ett tillstånd av Koncessionsnämnden att förbränna en viss mängd, och det vill man utnyttja till bristningsgränsen. Eftersom vi i Sverige är duktiga på att få ner sopberget och själv ta hand om det genom sortering och på andra sätt, t.ex. lägga avfall i trädgården, säger Tekniska Verkens chef att man ändå måste ha in den kapacitet som man har tillstånd för, och då blir det industriavfall eller avfall från Tyskland eller från andra länder, bara det kommer. Dessutom tjänar man på det, och det är god ekonomi. Det är det som stör mig. Politiker i Tyskland säger: Vi tycker inte om att man bränner det här avfallet, utan vi vill ha en helt annan sortering. Befolkningen i Tyskland vill också detta. Den har tagit sitt ansvar, och politikerna har en press på sig. Därför skall vi som är politiker i Sverige inte tillåta att Sverige tar emot avfallet och bränner det. Dessutom är det kartlagt, som Dan Ericsson sade, att det blir slagg, och gifterna försvinner inte för att man förbränner. Det är en väldigt dålig form. Man säger att mängden för deponin blir mindre. Men det blir koncentrerat i aska. Molekylsoporna försvinner inte, utan de finns kvar. Den askan kör vi sedan - vilket också är enastående - till Danmark. Där har man i sin tur andra restriktioner. Tekniska Verken vill inte lägga det som deponi, utan man vill ha det som fyllnadsmaterial för vägar. Här i Sverige har vi så höga krav att man inte får det. Men i Danmark är kraven lägre. Där tar man emot det som utfyllnadsmaterial för vägar. Det blir då billigare. För detta har de fått tillstånd. Är det Koncessionsnämnden som ger Tekniska Verken dessa tillstånd gång på gång? Detta avfall finns med på gröna listan, men man har även fått tillstånd att ta emot sådant avfall som finns på gula listan. Det krävs alltså tillstånd, vilket de också har fått. De har fått tillstånd för ganska mycket. De har också fått tillstånd av våra svenska myndigheter att frakta slagget till Danmark, vilket är mycket konstigt. Det finns ramdirektiv i EU som säger att närhetsprincipen skall gälla. Dessa tycker jag att vi skall följa väldigt noga och att energiåtervinning skall ske i yttersta nödfall. Hela denna affär innehåller väldigt många komponenter.
Herr talman! Det finns några principer som jag tror att Dan Ericsson, Kia Andreasson och jag är överens om. Den första principen är att man naturligtvis inte bör ha så många och långa transporter av sopor. Det är egentligen också EU:s grundläggande regel att varje land själv skall ta hand om detta. Detta har redan lyfts fram i EU, och Sverige kommer att tillhöra de länder som driver på för att se till att det också blir verklighet. En del i detta är det som Dan Ericsson pekar på i sin sista fråga i interpellationen, nämligen hur man inkluderar de olika kostnaderna för att se till att de långa avfallstransporterna skall kosta mer. Som Dan Ericsson säger är detta komplicerat. Men jag tror att det är nödvändigt och att man skall arbeta för detta på EU-nivå. En diskussion har inletts, även om det inte finns några riktigt konkreta förslag ännu. Den andra principen som jag tror att vi är överens om är att talet om ett kretsloppssamhälle i första hand handlar om återanvändning och i andra hand om återvinning. Men när det inte går att vare sig återanvända eller återvinna är energiutvinning bättre, vilket därmed kan förhindra att man i stället bränner annat material. Med energiåtervinning vinner man någonting med sopförbränningen. Då bör man använda rena material för förbränning. Det är den sortens material som lämpar sig för förbränning och energiutvinning, för då är det ju energiutvinning som är syftet. Vårt problem är att vi fortfarande inte med säkerhet vet vad det är som har hänt i det fall som Dan Ericsson och Kia Andreasson tar upp. Innan Dan Ericsson läste om detta på Internet tog jag kontakt med den tyske miljöministern, eftersom vi hade fått uppgifter om att material som var avsett för återvinning i Tyskland skickades till Sverige för förbränning. Det finns också andra uppgifter som säger att detta inte är avfall som är avsett för återvinning utan avfall avsett för förbränning, och i Tyskland har man inte någon kapacitet för förbränning kvar. Därför har man valt att exportera avfallet för förbränning. Vilken version som stämmer vet vi alltså ännu inte. Det måste vi få bekräftat från Tyskland. Den kontinuerliga dialog som vi har fört med tjänstemännen handlar i första hand om att de tyska tjänstemännen har bett om mer information från Sverige om vad vi har för uppgifter i det här fallet. Jag räknar också med att snart få en bekräftelse från min tyske kollega på vad det är fråga om för avfall. Det är viktigt att Tyskland i huvudsak hanterar detta. I Tyskland har man kommit långt när det gäller att ta hand om sitt avfall, men detta visar att man inte har kommit så långt som man hade hoppats. Varje land bör ta hand om sitt eget avfall. Inriktningen för tyskarna måste vara att ta hand om sitt eget avfall, oavsett om det handlar om avfall för återvinning eller för förbränning, framför allt för att undvika transporterna. Dan Ericsson ställde sedan en fråga om de olika gränserna. EU har inga gränser när det gäller insamling utan gränser för återvinning. Man kan då alltså ha högre återvinningskrav, vilket vi har haft i Sverige på ett antal punkter. Men skälet till att man har haft dessa maximigränser, som kan se väldigt underliga ut, är bl.a. att man skall klara av att återvinna allt sitt avfall själv och att det inte skall bli som i detta fall, nämligen att avfallet skall exporteras för återvinning. Man skall alltså undvika detta genom att ha något slags minimi och maximigränser. Tanken är att gränserna skall höjas i takt med att länderna bygger ut sin kapacitet för återvinning. Herr talman! Jag tror som sagt var att vi är överens om principerna. När det sedan gäller den exakta frågan om det tyska avfallet är det i första hand tyskarna själva som måste lösa problemet. Vi är intresserade av att vara med, men det förutsätter att vi får en bekräftelse från Tyskland på vilken sorts avfall det handlar om i detta fall.
Herr talman! Ministern försökte ändå besvara frågorna något utförligare, men det finns fortfarande en del oklarheter. För det första gäller det de långväga transporterna och det komplicerade i att finna metoder för att inkludera miljökostnaden. Ministern säger att det förs samtal om denna fråga i EU-sammanhang, som jag uppfattade det. Men då måste ni väl ha någonting med i bagaget i den diskussionen. Jag skulle nog vilja att ministern vore litet mer precis när det gäller i vilket forum samtalen förs och vad som tas upp från svensk sida i diskussionen om hur man skall få en rättvisande prisbild beträffande transporterna. Herr talman! För det andra säger ministern att man fortfarande inte vet vad som har hänt när det gäller frågan om Tyskland men att man redan i december uppmärksammade den. Man väntar fortfarande på en bekräftelse på vad som är riktiga uppgifter. Eftersom detta uppmärksammade redan före nyår, har det nu snart gått en och en halv månad. Skall jag uppfatta svaret på frågan så att ni har ställt en fråga om hur saken förhåller sig, att ni inte har ställt några krav eller framfört några principiella uppfattningar om att den här typen av transporter inte kan vara i överensstämmelse med sunt förnuft? Om jag har uppfattat det rätt, så har ni ställt en fråga och väntar fortfarande på ett svar. Är detta riktigt uppfattat? När det gäller EU:s krav på en gräns för återvinning säger ministern att vi kan ha högre återvinningskrav. Det har vi i Sverige också på en del produkter, som ministern säger. Men det finns en maximigräns. Jag fick inget besked om ifall ministern verkar för att gränsen skall ändras. Ministern säger att det ligger i tanken att kraven skall höjas successivt. Men mot bakgrund av vad som nu händer, när tyskarna uppenbarligen inte längre klarar av att hantera sitt eget avfall, vore det väl rimligt att ministern drev frågan litet hårdare än vad som framskymtade i svaret. Man tycks vara nöjd med sakernas tillstånd och driver inte frågan. Herr talman! En fråga lämnade ministern därhän, vilket jag kan förstå om hon saknar kunskap om den, nämligen förbränningen av däck. Hur ser ministern på detta? Är det verkligen rimligt att vi tar emot och förbränner däck från Tyskland för att sedan skicka avfallet till Danmark?

Herr talman! Det är förfärligt att man eldar tyska däck, vilket man bevisligen gör. Det finns uppgifter om att 15 000 ton däck eldas i Linköping. Det som stör mig är kraftvärmeverkschefernas inställning. De uttalar att de tycker att det är positivt och säger t.o.m. att de gör en god gärning för miljön. Det är deras inställning. Jag tycker att miljöministern skulle ta dem i örat! I alla fall tycker jag att hon skall gå ut med information till dessa värmeverkschefer om att vi inte tycker att återvinningssystemet skall vara på det här viset. Vi skall inte hålla på och elda upp avfallet. Det är ju inte det som är det primära och det bästa. Sedan gäller det kontrollen. Vi tillåter gråzoner. Det plastavfall som kommer på Grüne Punkt-märkta lastbilar är egentligen inte Grüne Punkt, utan det handlar om en gråzon. När tyska konsumenter slänger sitt Grüne Punkt-avfall, kommer det också in annat avfall i påsen, och det just detta andra avfall, som är inte är Grüne Punkt-märkt utan som är Sortierrest, som vi tar hand om. Egentligen tillhör detta gult avfall som man skall tillstånd för, men det hamnar på grön lista. Det är detta som gör det så krångligt. De svenska kommunala värmeverken får, som jag sade innan, mycket mindre avfall. Skall de nu befästa sin inställning genom att ta emot avfall från andra länder eller genom att öka förbränningen av industriavfall är ju detta mycket alarmerande. Jag skulle vilja att miljöministern tar upp detta i sitt svar.
Herr talman! Jag skall försöka svara på de olika tekniska frågorna. Transportkostnaderna diskuteras i Technical Adaption Commity. Där diskuteras också mandatet att ändra bilagorna i avfallsdirektivet, och där finns möjligheten att påverka transportkostnaderna. Men det är som sagt var rätt komplicerat. Dessutom har Sverige arbetat för att ändra EU:s transportförordning, så att vissa avfallsslag som i dag står på den gröna listan istället lyfts upp till den gula listan. Det handlar naturligtvis också om att man skall kontrollera vad som ingår i exempelvis det gröna avfallet. Dan Ericsson ansåg att han fick ett matt svar när det gällde återvinningsgränserna. Skälet är att höjda återvinningsgränser i just det här fallet inte skulle vara någon lösning. I det här fallet är problemet nästan det motsatta. Tyskland har högre återvinningsgränser än man har möjlighet att klara av. Framför allt har man inte anläggningar för att också klara energiutvinningen. Trots detta avser Sverige att driva på, och har i flera sammanhang gjort det, för att gränserna skall höjas. Vi var ju inte medlemmar när direktivet antogs, men när olika avfallslagar senare har diskuterats, har Sverige hela tiden varit drivande för att det skall bli så höga gränser som möjligt. Vi har också väldigt tydligt markerat att varje land måste ha möjlighet att självt så långt möjligt gå i täten för en så hög återvinning som det någonsin är möjligt. När det gäller frågan om däck vill jag gärna kontrollera saken litet närmare, frågeställaren hann inte med det förut, innan jag direkt berör den. Själva principen är vi överens om. Vi skall få ner transporterna. Vi skall ha ett kretslopp. Då återstår frågan om vad vi har sagt till våra tyska kolleger. Vi var relativt upprörda när vi hörde av oss till dem i december. Då hade vi fått uppgifterna att det var fråga om plastavfall som egentligen skulle gå direkt till återvinning som i stället brändes i Sverige. Det fanns väldigt tydliga signaler i det brevet om vad vi ansåg om den sortens export. Sedan har de tyska tjänstemännen hört av sig för att få fram så fullödig information som möjligt. Om Dan Ericsson anser att de tyska tjänstemännen och politikerna har agerat senfärdigt, får han väl be sina partikamrater i Tyskland att skynda på processen.